Herr talman! Jag tycker att fru Troedsson skulle ha tittat litet längre ned i det särskilda yttrandet, där det står, citerat ur statsutskottets utlåtande i samband med 1970 års riksdagsbeslut: ”Förslaget i propositionen lägger i apoteksbolagets hand att i det enskilda fallet förhandla om inköp med intern distribution eller med distribution genom ett fristående droghandelsföretag. Avgörande skall vara att snabbt, tillförlitligt och billigt få fram varorna till apoteken.” Det är tydligt och klart uttryckt. Det vi har sagt har full täckning. Sedan gör fru Troedsson en jämförelse med Norge, men en sådan jämförelse är helt orimlig därför att det norska bolag som har hand om denna verksamhet har helt andra förutsättningar än Apoteksbolaget har här. Det har ett större sortiment, som det måste tillhandahålla apoteken i glesbygd osv. En jämförelse är därför helt orimlig och helt onödig. Sedan säger fru Troedsson att det förhållandet att man har fått två ministrar i socialdepartementet sammanhänger med att man vill prioritera hälsooch sjukvården. Samtidigt har man ingen invandrarminister längre. Skulle man dra konsekvensen av det fru Troedsson säger skulle det alltså betyda att regeringen är mycket ointresserad av invandrarnas problem. Så detta med arbetsgivaravgiften. När vi gör en uppgörelse med facket - TCO och LO — om att löntagarna skall avstå i lön det vi tar ut i arbetsgivaravgift, då är det enligt fru Troedsson fullständigt orimligt. Men när regeringen nu lägger fram ett liknande förslag — fastän pengarna skall användas till ett annat ändamål — är det höjden av ekonomisk klokskap! Fru Troedsson måste ändå bestämma sig för vilken väg hon vill gå. Om man tar dessa 1,6 26 i arbetsgivaravgift eller socialförsäkringsavgift måste det innebära att landstingen också får betala den arbetsgivaravgiften. Om man nu skall fullfölja det resonemanget måste ni, för att komma fram till det resultat som fru Troedsson här presenterade, räkna med hela lönesumman för hela landets inkomsttagare. Men ni glömmer samtidigt att tala om vilken bättre balans i samhällsekonomin detta skulle ha till följd. Det är följaktligen ett teoretiskt räkneexempel och ingenting annat som fru Troedsson använder. Sedan detta med sjukhussjukan. Nog skulle utskottet ha kunnat tillmötesgå våra krav om att starta den 1 juli i stället för att vänta till den 1 januari. Fru Troedsson säger att dröjsmålet beror på att man vill ha förhandlingar med Landstingsförbundet. Vad i Herrans namn har detta med Landstingsförbundets verksamhet att göra? Det är ett argument - Nr 105
Herr talman! Statsrådet Troedsson försöker tillskriva mig uppfattningen — Sjukvården, m.m. att en ökad sjukvård skulle vara ett mål i sig. Jag tycker tvärtom att den sjukvård vi har i dag verkar ha den inriktningen. Man gör ju ingenting för att minska den ohälsa vi har i vårt land — som ökar om man ser till helheten. Här kastar man fram begrepp som egenvård, frisksport och motion som lösningar på hälsoproblemen — det var ju vad statsrådet sade. Jag måste då ställa frågan till statsrådet: Vilka är orsakerna till vårt sjukdomstillstånd? Är det utslagningen på arbetsplatserna, den höga arbetstakten och miljöfarorna där? Är det våra livsmiljöer i bostadsområdena, är det våra trafikmiljöer, luftföroreningarna och de olika ämnen som finns? Vad görs åt dem? Vad har förbättrats där, vad har sjukvårdsoch hälsovårdsmyndigheterna för syn på dessa frågor och vad gör de? — Det skulle vara intressant att höra hur statsrådet ser på sjukvårdens möjligheter att klara av dessa problem. Egenvården kan få effekt först i ett längre perspektiv, då man har löst de här problemen. Sedan får naturligtvis SAP och den borgerliga regeringen göra upp om de 1,5 procenten i arbetsgivaravgift och betydelsen därav vad gäller löner för de sjukvårdsanställda. Men eftersom statsrådet har aktualiserat frågan om ökade löner skulle det ändå vara intressant att få veta: Varifrån skall de pengarna tas i dag? Från ökade landstingsskatter? Och varifrån får vi det ökade utbudet av sjukvårdspersonal? Kastar man ur sig sådana påståenden, får man väl ändå inte lämna den frågan obesvarad.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att det gällde att snabbt, tillförlitligt och billigt få fram läkemedlen. Det är precis det som är bakgrunden till mitt ställningstagande i denna fråga. Detta att förstatliga en hel bransch är någonting som man borde fundera åtskilligt över innan man gör. De exempel som vi har på detta område manar förvisso inte till efterföljd. « Herr Karlsson var fundersam över att vi hade velat diskutera sjukhusinfektionerna med landstingen. Vad har de med sjukhusinfektionerna att göra? frågade herr Karlsson. Det kan han ju fråga sig efter att ha varit ordförande i socialutskottet ett antal år! Jo, av någon underlig anledning uppträder nämligen sjukhusinfektionerna på sjukhusen, som är landstingens inrättningar, herr Karlsson. En annan anledning till att vi väntat litet med detta beslut är att vi velat diskutera med tillgänglig medicinsk expertis om bästa sättet att komma till rätta med problemet. Herr Karlsson undrade över socialförsäkringsavgifterna. I ena fallet var det höjden av klokskap, och i andra fallet var det raka motsatsen. 105 Enligt herr Karlsson skulle man få bättre balans i samhället med höjda arbetsgivaravgifter. Men erfarenheterna och läget för svensk ekonomi visar att socialdemokraternas entydiga satsning på ständigt höjda arbetsgivaravgifter har slagit snett. En höjning av arbetsgivaravgifterna belastar ensidigt svenska varor och svenska tjänster. Däremot slipper utländska varor helt undan. En höjning av arbetsgivaravgifterna slår också oändligt mycket hårdare mot landstingen och kommunerna som stora arbetsgivare än exempelvis en höjd moms skulle göra. Den ensidiga satsningen på höjd arbetsgivaravgift för att finansiera än det ena än det andra har lett till att konkurrensförmågan för svensk industri har avtagit på ett sätt som alla i dag är utomordentligt medvetna om. Vi är de första att beklaga att vi behövt tillgripa instrument som en momshöjning. Men jag vågar ändå bestämt hävda att det är betydligt bättre än en motsvarande höjning av arbetsgivaravgiften, just därför att den höjda momsen inte försämrar konkurrensförmågan för det svenska näringslivet och inte i samma utsträckning slår mot landsting och kommuner. Som bekant har också vi tvingats höja arbetsgivaravgifterna. En höjning kommer också nästa år. Men det är sådana höjningar av arbetsgivaravgifterna som är försäkringstekniskt motiverade. Vår uppfattning är att arbetsgivaravgifter skall vara socialförsäkringsavgifter som motsvaras av förmåner. Stiger förmånerna i värde och ökar kostnaderna för förmånerna, då är det rätt och rimligt att man också höjer socialförsäkringsavgifterna. Men arbetsgivaravgifter som en Mädchen fär alles, som skall lösa alla problem — nej! Dagens ekonomiska situation visar kanske bättre än något annat att det var fel väg att gå. Man skulle ha valt andra metoder.
Herr talman! Fru Troedsson gjorde ett stort nummer av att jag undrade vad Landstingsförbundet har med sjukhusinfektionerna att göra. Jag vet inte att landstingen har med sjukhusinfektionerna att göra på annat sätt än att de är huvudmän för sjukhusen. Kan fru Troedsson med kraft göra gällande att hon, därför att regeringen behagar anslå 700 000 kr. till bekämpande av sjukhusinfektionerna, nödvändigtvis måste ta upp förhandlingar med Landstingsförbundet? Det är med förlov sagt ett dåligt argument. Sedan säger fru Troedsson om arbetsgivaravgifterna att vår konkurrenskraft är sämre därför att de svenska varorna beläggs med arbetsgivaravgifter. Men, fru Troedsson, om vi hade gjort på det sätt som den gamla regeringen och löntagarorganisationerna hade kommit överens om, att löntagarna skulle avstått från 3 26 av lönehöjningarna för att på det sättet få till stånd en skatteomläggning, hade väl det inneburit att vi hade vunnit någonting med detta? Om de berörda löntagarna hade fått motsvarande lönehöjningar som då hade beskattats, hade vi fått ta ut 10 96. Jag vågar hävda att arbetsgivaravgifterna så som de är tillkomna under socialdemokratisk tid inte har medfört ett högre utan snarare ett lägre löneläge. Man vinner alltså på det systemet. Fru Troedssons linje är höjd moms. Hon fäster sig inte ett ögonblick vid att den höjda momsen drabbar låginkomsttagarna. Det spelar ingen roll om det drabbar dem, det är fru Troedssons modell. Jag kan inte fatta att en sjukvårdsminister kan resonera så ansvarslöst.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna försökte dra det gamla paradnumret, att om löntagarna avstår 3 26 i form av höjda arbetsgivaravgifter skulle de få en betydligt större skattelättnad. Men herr Karlsson glömmer ju bort att regeringens förslag innebar att löntagarna bara behövde avstå 1,5 26 i arbetsgivaravgifter och att de dessutom fick något större marginalskattelättnader än med regeringens gamla förslag. Löntagarna vann alltså på detta sätt på två fronter — dels genom att utrymmet för löneökningar blev något större, dels genom att de fick behålla något mer av sina löneökningar också i vanliga inkomstlägen. Och det måste väl ändå, herr Karlsson, underlätta försöken att få fram den personal som så utomordentligt väl behövs till sjukvården, till hälsovården och inom barnomsorgen? Herr Karlsson räknar bakvänt i det avseendet, och jag hoppas att herr Karlsson någon gång vid tillfälle sätter sig ned och funderar på detta.

Herr talman! Jag är ledsen om jag bryter den här i och för sig intressanta diskussionen om sjukvården. Jag skall argumentera för två vpk-motioner; den ena handlar om barnolycksfall och den andra om de tjänster vid Karolinska sjukhuset som nyss debatterades. Lika många barn dör varje år på grund av olycksfall i vårt land som för 50 år sedan. Något mer än en tredjedel av dödsfallen är trafikolycksfall, knappt en tredjedel förorsakas av drunkning och resten av olika olyckor i framför allt hemmen. Den s.k. Stockholmsundersökningen från 1955 visade t.ex. att vart tionde barn i Stockholmsområdet måste uppsöka läkare efter olycksfall. I en undersökning i Östersund redovisas likartade resultat. Men i Östersundsundersökningen analyserades också orsaksförloppet och orsakssammanhanget vid barnolycksfallen. Det visade sig att i drygt 50 26 av fallen var riskerna i miljön avgörande för olycksfallen. Bristfällig övervakning och tillsyn svarade för 20 ?6. Undersökningen visade också att de flesta olycksfallen var ”onödiga”, dvs. de hade gått att förhindra. Inte mindre än 60 96 av olycksfallen var ”förhinderbara” med enkla förebyggande åtgärder. Man har beräknat att 200 000 barnolycksfall varje år kräver läkartillsyn. Det saknas i och för sig inte engagemang i denna fråga. Men engagemanget är lokaliserat på alltför många instanser — planverket, konsumentverket, trafiksäkerhetsverket, samarbetskommittén mot barnolycksfall, statens lekmiljöråd och olika kommunala instanser. Alla har på något sätt en bit av ansvaret, men ingenstans hittar man någon som bär huvudansvaret. Det saknas samordnande organ både på det centrala planet och på lokalplanet. Det saknas också möjlighet till kontroll och en aktiv bevakning av barnens miljö. Vidare finns ingen fortlöpande registrering av barnolycksfallen, deras förlopp och verkningar. En lokal olycksfallsrapportering skulle kunna utgöra basen för barnskyddsarbetet i kommunerna. Herr talman! Samhället måste på ett kraftfullare sätt än tidigare reglera det arbete som görs för att minimera riskerna för barnolycksfall. Hur skall man då åstadkomma en säkrare och riskfriare miljö för barnen? Tidigare i dag har vi debatterat föräldrautbildning. Genom en allmän föräldrautbildning och genom en god kollektiv barnomsorg skulle förmodligen en del olyckor kunna förhindras. Men de stora insatserna måste göras av dem som planerar barnens miljö, både inne och ute, dvs. stadsplanerare och miljöplanerare. Om barnens ”farliga miljö” kunde ersättas med barnvänliga miljöer skulle förmodligen många riskfaktorer försvinna. För dem som har läst utskottsbetänkandet kan det tyckas som om vpk-motionen, som handlar om hur man skall förhindra barnolycksfall, blivit tillgodosedd, dels genom en — det skall jag gärna erkänna — välvillig skrivning av utskottet, dels genom det faktum att socialministern aviserat en utredning om barnolycksfallen. Det kan också tyckas vara grinigt i överkant av mig att inte nöja mig med detta. Faktum är emellertid att det förmodligen är helt onödigt att fördröja aktiva åtgärder i kampen mot barnolycksfallen genom ytterligare en utredning. För det är vad man gör. I barnmiljöutredningens betänkande Barns hälsa ägnas ett kapitel av sju just åt en kartläggning av barnolycksfallen. Dessutom finns det också på andra håll dokumenterade kunskaper om barnolycksfallen.

Man skall emellertid, herr talman, inte förtröttas och därför yrkar jag bifall till motionen 955. I budgetpropositionen ställs 400 redan befintlig tjänster för sjukvårdspersonal vid Karolinska sjukhuset utan medel. Detta motiveras med att en utredning skall ske av personalfrågorna. Denna utredning skall emellertid främst se över den personaladministrativa sidan av sjukhusets verksamhet. Dessutom redovisade sjukhusdirektionen redan 1975 i en utredning att de 663 extra tjänster som inrättats under hand sedan 1960-talet behövs om sjukhuset skall klara av sin sjukvårdande verksamhet vid sidan av forskning och utbildning. Behovet av en ny utredning kan alltså ifrågasättas. Om inte de 400 tjänsterna, som har direkt sjukvårdande uppgifter, går att behålla, måste enligt företrädare för de lokala fackliga organisationerna verksamheten dras ned i motsvarande grad, eftersom personalsituationen redan i dag är hårt ansträngd. Det innebär att frågan om Karolinska sjukhusets upptagningsområde måste omprövas. Den redan nu mycket hårt ansträngda personalsituationen slår igenom överallt i sjukhusets vårdansvar. Därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna i motionen 1109 att medel ställs till förfogande så att de 400 extra tjänsterna — 32 för kuratorer och rehabiliteringspersonal, 133 för sjuksköterskor, 133 för ekonomipersonal och 98 för annan vårdpersonal — finansieras som ordinarie tjänster vilka ingår i sjukhusets personalförteckning. Utskottet säger sig kunna förutsätta att sjukhuset under kommande budgetår i huvudsak får behålla antalet extra sjukvårdstjänster. Det finns emellertid ingen som helst garanti för detta. Vad personal och patienter vid Karolinska sjukhuset behöver är ett beslut, som konkret ställer medel till förfogande för dessa tjänster så att siukhuset har någon chans att komma ur den jobbiga cirkel som sjukhuset på grund av växande upptagningsvolym drivits in i. Det föreligger, som har omnämnts tidigare, också en s-motion med krav på att man ekonomiskt tillgodoser sjukhusets personalbehov. Jag finner det litet märkligt att socialdemokraterna inte har fogat någon reservation till utskottets betänkande. Herr talman!

Herr talman! Till skillnad från vpk:s agerande beträffande föräldrautbildningen, som Inga Lantz och jag diskuterade tidigare, vill jag gärna erkänna att vpk verkligen har varit pådrivande när det gällt att förhindra barnolycksfall. Jag tycker nog att det är ganska riktigt som Inga Lantz sade — att det är grinigt i överkant att komma med en motion igen och yrka bifall till den, sedan man ändå nått påtagliga resultat. I synnerhet tycker jag det med tanke på att vpk inte kom med något yrkande förra året, när utskottet hade en i och för sig positiv skrivning, men då mycket mindre konkret sades än i år. I år får vi besked om att en utredning skall tillsättas som skall lösa dessa problem. Just därför att en hel del arbete redan är gjort behöver det inte ta så särskilt lång tid att få fram ett förslag. Jag skulle närmast vilja säga att oavsett om riksdagen bifaller motionen eller utskottets betänkande, så behövs det en utredning, för motionen anvisar inte hur frågan skall lösas. Den framställer önskemål om att det skall bli en ny organisation, men den säger inte hur den organisationen skall vara utformad. Den begär ett initiativ från regeringen, och det kommer ju inte utan att man först utreder vad det skall innehålla. Skillnaden är verkligen hårfin, och motionen verkar mest vara ytterligare en aktivitetsmarkering, men det finns det inget behov av i den här frågan. Jag tror inte någon bestrider att vpk har varit tidigt ute här och också fått gehör för sina krav. Var glad åt det i stället, och försök driva på så att utredningen kommer till stånd — det behöver man inte väcka några motioner i riksdagen om. Egentligen är det samma sak i den andra frågan, om Karolinska sjukhuset. Sjukhuset och de anställda har inte ställts utan medel i årets budgetproposition mer än tidigare. Tvärtom kan man väl säga att genom den behandling som nu har skett, och det som utskottet har skrivit, har det skapats större garantier än tidigare för att sjukvården kan bibehållas i den omfattning som den har och även garantier för personalens trygghet. Det framgår av utskottets betänkande, och det är väl därför som utskottet har blivit enigt. Jag tycker alltså att Inga Lantz borde vara nöjd med utskottets betänkande även i det fallet.
Herr talman! Herr Romanus är vänlig och säger att vpk har varit tidigt ute när det gäller barnolycksfall. Men även om utskottets skrivningar i och för sig under de här åren har varit väldigt positiva så har egentligen ingenting hänt. Positiva skrivningar i ett utskottsbetänkande för inte frågan framåt. Därmed sker ju ingenting som förhindrar fortsatta barnolycksfall, Därför har vi fortsatt att motionera och har också i motionen anvisat de vägar vi tror att man kan komma fram på i den här frågan. Vi föreslår att det inrättas ett samordnande centralt organ och också att det skapas ett lokalt organ som har ansvar för dessa frågor. Engagemanget är splittrat på så många instanser och det behövs någon som har huvudansvaret för det. Jag tror inte att det behövs ytterligare utredning för att slå fast detta, och jag är rädd för att ytterligare fördröja aktiva åtgärder mot barnolycksfallen. När det sedan gäller tjänsterna vid Karolinska sjukhuset finns det ju ingenting i utskottets skrivning som garanterar att man får pengar till dessa tjänster. Det är riktigt som det har sagts att ingen tjänst eller ingen individ kommer att försvinna, men vad som händer är att 400 tjänster fortsätter att anslagsmässigt och ekonomiskt belasta andra poster i Karolinska sjukhusets verksamhetsbudget. Därför anser vi att statliga medel måste ställas till förfogande, om man skall ha någon chans att reda upp. den rent katastrofala situation som råder vid sjukhuset, en situation som är väldigt påfrestande arbetsmiljömässigt och som både personal och patienter lider av. Jag kan nämna att på Karolinska sjukhusets barnklinik skulle det finnas åtta avdelningar i funktion. Avdelningen för infekterade barn är helt stängd. Avdelningen för intensivvård har aldrig öppnats utan används som uppvaknandeavdelning efter operationer. En medicinavdelning och en kirurgiavdelning är veckoavdelningar, dvs. de har öppet måndag-fredag och på fredagarna flyttas barnen över till andra avdelningar. Det är främst bristen på personal som gör att arbetssituationen är ohållbar och att man måste vidta sådana här mycket olustiga åtgärder. Därför är det nödvändigt att de 400 tjänsterna finansieras med statliga medel.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att de positiva skrivningarna inte stoppar några barnolycksfall. De vägar som anvisas i vpk-motionen tycker jag är bra, och den analys som Inga Lantz gjorde tidigare instämmer jag i. Men inte heller ett bifall till motionen stoppar ju omedelbart barnolyckorna. För det fordras en precisering. Vad är det för en myndighet som skall ha denna befogenhet? Hur skall den organiseras? Hur många tjänster behövs? Hur skall registreringen ordnas? Så oavsett hur man gör, behövs det någonting som vi kan kalla för en utredning eller ett arbete inom departementet eller liknande, innan det blir något resultat. Därför tror jag inte att vi är så mycket hjälpta med ett bifall till motionen. Vad Inga Lantz bortser från — och det kan jag i och för sig förstå — är att det har inträffat något nytt, nämligen att vi har fått en ny regering som har förklarat sig villig att göra något med anledning av riksdagens tidigare uttalande, vilket den gamla regeringen inte var. Och då bör man väl ge den nya regeringen en chans att göra det. Blir det sedan inget resultat, så tycker jag att Inga Lantz skall återkomma i frågan, och då i första hand med andra instrument än motioner, och se till att regeringen får något uträttat. Men jag har ingen anledning misstänka att det inte kommer att ske någonting snart. Jag vet att direktiven redan är skrivna och att utredningen kommer att tillsättas inom kort. Därför hyser jag ingen som helst oro på den punkten. Även beträffande Karolinska sjukhuset är det viktigt att komma ihåg samma omständighet. Givet är att det nuvarande tillståndet inte kan få fortsätta, alltså att man har ett stort antal extra tjänster som bara flyter och som man skrapar ihop resurser till på det sätt som nu sker. Men jag förstår om regeringen i detta fall vill ha litet tid på sig för att lösa problemen och få ett grepp om organisationen. För det är ju ändå så att man måste komma överens med landstinget i Stockholms län om hur detta skall ordnas för framtiden. Det är önskvärt att man drar ner antalet vårdplatser på Karolinska sjukhuset. Det är alla överens om. Men då måste vi ju få ersättningsplatser på andra håll. Och hur påverkar det personalsituationen? Om man ser detta rent principiellt, så vore det naturligtvis rimligt att Karolinska sjukhuset på sikt övergick till att bli ett landstingssjukhus som alla andra; detsamma borde ske med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men för att det skall vara möjligt måste sjukhuset först bli i sådant skick att landstinget är berett att överta det. Staten har ju misskött sjukhuset under lång tid. Det förmodar jag att också Inga Lantz är medveten om. Men även där har regeringsskiftet inneburit att man nu börjat ta itu med frågan, och ge då regeringen den chansen! Men vad som sagts i propositionen och av utskottet har garantier skapats för att sjukvården under tiden får fortsätta och att ingen personals trygghet äventyras. Det borde väl vara något som både motionärer och andra kan vara nöjda med.
Herr talman! Ja, herr Romanus, det är klart att ett bifall till motionen i dag inte omedelbart stoppar några barnolyckor. Men om man tog till vara de förslag som finns i motionen skulle man på sikt kunna förhindra en del barnolyckor. Många goda förslag har stoppats i malpåse genom att frågorna överlämnats till årslånga utredningar, där man verkligen kan efterlysa konkreta åtgärder för att föra frågorna framåt. Och det är angeläget att vi mycket snabbt vidtar effektiva åtgärder mot barnolycksfallen. Jag vet inte om någon har gjort beräkningar av tidsåtgången för den utredning som socialministern skall tillsätta. Skall det bli en ettårsutredning eller en tioårsutredning? Det skulle vara intressant att höra, eftersom också det har betydelse för denna fråga. När det slutligen gäller Karolinska sjukhusets tjänster har det talats om en administrativ utredning, men man har redan gjort en utredning på sjukhuset, och den visar att de här tjänsterna är oundgängligen nödvändiga, om man skall behålla sjukhusets upptagningsområde. Det går inte att arbeta som man gjort hittills, har företrädare för Karolinska sjukhuset sagt mig. Man måste på något vis komma ur den onda cirkeln och starta igen från scratch. Och det kan man göra om man får de här tjänsterna som ordinarie tjänster i sjukhusets verksamhetsområde. Då först har sjukhuset en chans att komma ur den onda cirkel som man nu är inne i och som gör att förhållandena är olidliga för både personalen och patienterna.

Herr talman! Det avsnitt om hälsooch sjukvård i socialutskottets betänkande 1976/77:25 som vi nu debatterar berör ett angeläget område, där enigheten under åren mellan de olika partierna varit mycket stor. Det är åtminstone den erfarenhet jag har från mitt arbete i landsting och landstingsförbund. Det råder allmän enighet om att man skall kunna erbjuda den enskilda människan en så god sjukvård som det över huvud taget är möjligt. Vid historieskrivningen i motion 270 av herr Palme m.fl. kunde man gott ha gjort detta erkännande, och man kunde också ha understrukit den betydelsefulla roll som våra landsting spelat som huvudmän och ansvariga för hälsovårdens utveckling, dimensionering och utbyggnadstakt. Som tidigare sagts här i dag har vi i vårt land en väl utbyggd och väl fungerande sjukhusvård. Däremot har vi kanske inte kommit lika långt när det gäller utbyggnaden av den öppna vården eller, som vi ibland kallar den, ”närsjukvården”. Detsamma gäller utbyggnaden av vården för våra gamla, som med den åldersfördelning vi har i många områden kraftigt ökar i antal. Vårdbehovet är mycket stort för denna sektor. Enligt min mening är det därför angeläget att den nu pågående utbyggnaden av den öppna decentraliserade sjukoch distriktsvården fortsätter. Här kommer med all säkerhet de s.k. vårdcentralerna att svara för en viktig del genom sin lättillgänglighet, och kanske kan vi även så småningom här komma fram till ett system som kan lösa husläkarfrågan. Vårdcentralerna bör också kunna ge en lösning på problemen med samverkan mellan olika huvudmäns ansvarsområden. I propositionen som ligger till grund för utskottets betänkande nämns vissa orter där försöksverksamhet pågår på detta område. Jag kan upplysningsvis säga att vi i mitt eget landsting, i Skaraborgs län, redan har lämnat denna försöksverksamhet och för några år sedan fattat beslut om att det skall finnas minst en vårdcentral i varje kommun. I dag har vi till hälften förverkligat detta mål, och vi fortsätter. I dessa vårdcentraler ingår förutom landstingets egna öppenvårdsfunktioner, bestående av läkarmottagningar, distriktsvård, tandvård, dagvård m.m., även kommunernas socialvård samt försäkringskassa, apotek och ibland också arbetsförmedling. I anslutning till vårdcentralerna finns också ett sjukhem för långtidssjuka för kommunens behov. Jag kan bara tillägga att de hittills vunna erfarenheterna varit enbart mycket positiva, att vårdcentralerna fungerar bra och att samarbetet mellan de olika huvudmännen också fungerar utmärkt. Jag tror att vi har gjort en riktig satsning, och vi kommer därför att fortsätta med utbyggnaden tills vi är klara. Men jag skall kanske nämna att bristen på bl.a. allmänläkare är en icke obetydlig hake. Jag hoppas att nya initiativ tas på detta område, så att vi kan få tillräckligt många allmänläkare för att något så när kunna klara den öppna vården inom våra landsting. av långtidssjukvården bör kunna ge oss bättre förutsättningar för en ökad hemsjukvård. Jag har tillsammans med Sten Svensson i Skara väckt en motion, där vi i tolv punkter föreslår riktlinjer för en utbyggd hemsjukvård, en vårdform som jag är övertygad om att de allra flesta så länge som möjligt väljer framför institutionsvård. Låt mig här bara nämna att vi för några år sedan gjorde en undersökning i mitt landsting, där vi intervjuade alla våra ca 1 200 hemsjukvårdspatienter om hur de såg på sin vård och var de önskade bli placerade. Vi fick en mycket hög svarsfrekvens, långt över 90 96. Resultatet blev att av dessa 1 200 intervjuade var det bara 3 26 som ville komma in på ett sjukhem. De övriga ville också i fortsättningen erhålla sin vård i form av hemsjukvård. Jag tror att vi i dag har bättre möjligheter, genom det teamarbete som förekommer, att ge hemsjukvården en mera vårdande uppgift än vad vi haft tidigare. Min medmotionär Sten Svensson kommer senare i debatten att närmare redogöra för motionens förslag. Jag skall därför begränsa mig till en punkt som berör frågan om larmsystem. Det gäller de möjligheter som tekniken medger i form av kombinerade aktiva och passiva alarmsystem. Vi har särskilt berört detta i ett av motionens avsnitt. Med den ökning av hemsjukvården och av tillsynen av äldre och sjuka i hemmen som är både nödvändig och vällovlig finns alla skäl att samtidigt öka säkerheten och tryggheten under de stunder — och de kan vara nog så långa — då någon vårdare inte är närvarande. Det bör också f. ö. gälla de äldre, sjuka eller handikappade som inte står under kontinuerlig vårdtillsyn. Såsom vi framhåller i vår motion förfogar televerket redan nu över den här typen av larmsystem. Hittills har inte särskilt många anordningar monterats. Vi menar att det beror på att televerket inte har varit så speciellt ambitiöst då det gäller att marknadsföra tekniken. En aktiv sådan marknadsföring måste oundgängligen ingå i en utbyggd hemsjukvård. Framför allt skulle säkert alla anhöriga och huvudmän för vården av de äldre, sjuka och handikappade få upp ögonen för och utnyttja en sådan möjlighet till ökad säkerhet för alla dem som har behov av det. Herr talman! Den kraftiga utbyggnad av hälsooch sjukvården som nu pågår ute i våra landsting — och om takten i denna tycks vi alla vara rätt eniga — kommer att kräva betydande ekonomiska satsningar. Flera landsting har prognoser som pekar på höjningar av landstingsskatten på 5 kronor eller mer inom den närmaste femårsperioden. Vi kan inte fortsätta enbart på skattehöjningens väg för att täcka kostnaderna för denna utbyggnad. Inte heller lär vi lösa detta stora problem genom den i den socialdemokratiska motionen föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften, som ger ett obetydligt nettotillskott, då den drabbar landstingen i egenskap av arbetsgivare mycket hårt.

Och varför satsar vi inte mer i förebyggande syfte än vi nu gör? Vi tar hand om människor först när de blir sjuka, men gör oändligt litet för att undvika sjukdom. En ökad satsning på hälsoupplysningens område torde vara en bra investering. Jag noterar med tillfredsställelse den positiva syn det ansvariga statsrådet Troedsson har på de här frågorna om hälsoupplysning. Jag tror det finns mycket att göra på denna punkt. Herr talman! Till slut vill jag bara instämma i de synpunkter som redan har framförts av herr Romanus när det gäller de socialdemokratiska reservationer som finns på detta avsnitt i betänkandet. Jag vill dock säga några ord angående utskottets ställningstaganden till en ny datortomograf vid Karolinska sjukhuset för skallundersökningar. Det kan tyckas märkligt att utskottet reagerat så pass kallsinnigt på den här frågan, men riksdagen kan knappast — inte ens när det gäller ett statligt sjukhus som Karolinska sjukhuset — skriva sjukhusdirektionen en omprioritering av de äskade anslagsändamålen på näsan. Nedskärningen av anslaget har dessutom i praktiken gjorts långt ovanför behovet av en datortomograf. Det är tyvärr en enligt min mening dålig tradition att Karolinska sjukhuset genom tiderna drabbas så hårt av nedskärningar i de äskade anslagen. Jag vill nog instämma i riksdagens revisorers synpunkter i deras granskningspromemoria över Karolinska sjukhusets upprustning. På sikt får man hoppas på en ändring till det bättre. Det föreslås ju också av riksdagens revisorer, men en sådan ändring löser inte Karolinska sjukhusets akuta behov i dag av en datortomograf för skallundersökningar. Tyvärr måste jag säga att inte heller ett anslag på 2,5 milj.kr., som herr Karlsson i Huskvarna m.fl. har begärt för ändamålet, löser problemet. Det beloppet bygger på en redan föråldrad behovsberäkning, enligt de uppgifter jag har erhållit. Om investeringen i en datortomograf är så lönsam som vi har hört här tidigare i dag, är jag övertygad om att motionärernas önskemål ganska snabbt skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.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

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 25 är så omfattande att debatten ju har uppdelats på tre avsnitt. Jag hade tänkt knyta några reflexioner till flera punkter i betänkandet. Hela debatten kring det första avsnittet gällde emellertid familjepolitiken. Mina reflexioner gäller uteslutande förhållanden inom hälsooch sjukvården, som jag har tagit upp i några motioner. Vad jag i och för sig kanske hade bort anknyta till punkterna 1 och 2 i betänkandet kan också anknytas till punkterna 13 och 14 och följaktligen beröras här. Några andra yrkanden än bifall till utskottets hemställan har jag inte. I utskottets betänkande har jag åtnjutit den inte ovanliga förmånen att få mina motioner avstyrkta. I tre av fallen har detta haft formen av en hänvisning av de synpunkter, som anförts i motionerna, till pågående utredningar. Såväl när det gäller förslag om att minska byråkratin inom statsförvaltningen genom att avskaffa nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande som när det gäller framställningen om översyn av vissa termer, som f. n. urskillningslöst används inom sjukvårdsarbetet och socialvården, liksom när det gäller förslaget till ”omvänd” föräldraförsäkring — dvs. när vuxna ”barn” vårdar sjuka föräldrar i hemmet — vill jag gärna tacka för utskottets i sak positiva behandling av mina funderingar och har f. n. ingenting ytterligare att tillägga. Det har emellertid glatt mig mycket som enskild motionär att finna mig vara i gott sällskap med riksdagens revisorer och vederbörliga remissmyndigheter när det gäller nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande. De organ som finns angivna under punkt 14 i betänkandet kan säkert träda i dess ställe. Statsrådet Troedssons inledande ord om de två statsråden i socialdepartementet ger mig också tillfälle att anknyta till den fjärde av mina motioner, där jag, efter nära 40 år, på nytt aktualiserat ett förslag som ursprungligen väcktes motionsvägen av Bertil Ohlin och Kerstin Hesselgren vid 1938 års riksdag, nämligen om inrättande av ett hälsovårdsdepartement. I min motion försökte jag analysera de svårigheter som mött tidigare försök att hålla samman hälsooch sjukvård samt socialvård inom en och samma departementsorganisation. Att motsvarande försök när det gäller sammanslagningen av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen varit långt ifrån problemfritt, utan snarare en källa till bekymmer och besvikelse, är ju väl känt, och jag vill ett ögonblick uppehålla mig vid detta. Socialstyrelsen har nyligen varit föremål för analys av riksrevisionsverket, som hade åtskilliga anmärkningar att göra. Därefter har socialstyrelsen själv beordrats att företa en utredning som kallas för ÖSoS.

Ingenstädes diskuteras dock på allvar, om inte problemen är fundamentala och den bästa lösningen trots allt kanske vore att arbeta med två var för sig homogena organisationer, som man tidigare gjort, vilka skulle kunna stödja varandra i stället för att skapa en mängd interna problem, som måste överbryggas eller neutraliseras och resultera i ur vattnade åtgärder. Frågan är, om inte denna problematik är grundläggande och därför också gäller socialdepartementet sådant det nu är. Måhända — jag uttrycker mig mycket försiktigt — hade det därför varit av värde att förutsättningslöst analysera den här problematiken. Jag har också i det sammanhanget nämnt ett förslag som tidigare aktualiserats av medicinska fakulteten i Lund, nämligen att knyta de medicinska fakulteterna i riket till det departement som ansvarar för hälsooch sjukvården, på samma sätt som jordbrukets högskolor lyder under jordbruksdepartementet. Med den nya högskolans nomenklatur skulle förslaget rimligtvis gälla hela vårdyrkesutbildningen. Den nya högskoleorganisation, som om några veckor kommer att beslutas här i kammaren, innebär för medicinens del att en väl fungerande verksamhet, ilikformighetens intresse, sannolikt kommer att deformeras och gå ovissa öden till mötes. Jag kan mycket väl föreställa mig att tanken på ett hälsovårdsdepartement, som också bär ansvaret för utvecklingen inom medicinen och vårdyrkena och som företräder viss sakkunskap och verkligt intresse, under kommande år kommer att växa sig starkare. Det är, som nämnts, inte första gången som de problem jag aktualiserat i min motion lagts fram för riksdagen, och en aning säger mig att det inte heller är den sista. Jag vill emellertid, herr talman, också begagna tillfället till att ta upp en fråga som herr Romanus i sitt anförande ställde till kammarens ledamöter, nämligen hurudana långvårdssjukhus man egentligen bör bygga. Han uttalade därvid skepsis mot stora, centrala långvårdsenheter och ville att man i fortsättningen skulle försöka få fram flera inte så stora äldrevårdshem med sjukavdelningar. Jag är för egen del övertygad om att denna utveckling, som man nu börjar orientera sig mot på olika håll i landet — i varje fall från Västerbotten till Skaraborg — är riktig. Det är heller ingen nyhet; ålderdomshem med sjukavdelning har ju funnits redan tidigare. Herr Romanus berörde också akutvården. Jag tror det är viktigt att framhålla att troligen hälften eller fler av patienterna vid landets medicinska kliniker är pensionärer. På vår klinik fann vi vid en efterundersökning att tre av fyra av dessa patienter — mestadels intagna akut, som jourfall, och med en medelålder på över 75 år — efter behandling åter kunde skrivas ut till sina hem. 10 96 avled på akutsjukhuset, och 12-13 96 fick senare vård på långvårdssjukhus. I själva verket är samspelet mellan akutsjukvården och vård i hemmet av allt att döma en minst lika väsentlig sak för de äldre som för de yngre medborgarna. Vårdplatserna inom akutvården är kanske något dyrare än inom långvården. Men man måste ju se till effektiviteten också, och om man kan uppnå en längre tid av begränsade — eller inga — vårdbehov i hemmet efter en effektiv akutvård, så är detta rimligtvis både humanare för patienterna och billigare för samhället än motsvarande sammanlagda tid på en institution. Jag tror det är viktigt att man gör klart för sig hur de äldres sjuk vårdsbehov verkligen ser ut och inte nöjer sig med schematiska lösningar, vilka kanske delvis betingats av socialutredningens långrotning, som förefaller att ha fördröjt praktiska lösningar av frågor som hört hemma till hälften hos primärkommunerna, till hälften hos landstingen. Här måste nu till ett konstruktivt och fördomsfritt nyskapande. Vad herrar Leuchovius och Sten Svensson föreslagit i sin motion finner jag för min del föredömligt.

Herr talman! Förra året väckte jag och några partikamrater en motion med begäran om en utbyggnad av den yrkesmedicinska verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I motionen erinrade vi om att Uppsala sedan 1974 hade egen yrkesinspektionsavdelning och att den starka kopplingen mellan yrkesinspektionen och yrkesmedicinen aktualiserade behovet av en yrkesmedicinsk klinik i Uppsala. I ett frågesvar i riksdagen i december 1975 hade också dåvarande socialministern Aspling sagt att målet i en första etapp var att förse samtliga regionsjukhus med kvalificerade resurser för yrkesmedicinsk verksamhet. I sin behandling av vår motion hänvisade utskottet till det pågående utredningsarbetet. Vid årets riksmöte har samma motionärer återkommit om den yrkesmedicinska verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi understryker i motionen vikten av utbildning av yrkesmedicinare så att behovet av insatser inom yrkesmedicin och företagshälsovård tillgodoses. Därvid är inrättandet av en särskild överläkartjänst nödvändigt. Med samma hänvisning till det pågående utredningsarbetet som förra året avstyrker socialutskottet vår motion även i år. Utskottet säger att överväganden om inrättande av yrkesmedicinska kliniker skall behandlas av den pågående regionsjukvårdsutredningen och vidare att den utredning om företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten som tillsattes i fjol skall ta fram ett underlag för hur yrkesmedicinen skall planeras. Det är i stort sett samma motivering som i fjol för avstyrkande av vår motion som utskottet presterar. Naturligtvis kan det bero på att de nämnda utredningarna inte är klara med sitt arbete. Kravet på en yrkesmedicinsk klinik i Uppsala framkom också i den plan för hälsooch sjukvården som landstinget har antagit. Nu tycker jag att behovet av en yrkesmedicinsk verksamhet inom Uppsala sjukvårdsregion är så klart dokumenterat att man kunde förorda denna klinik från utskottets sida utan inväntande av utredningsarbetet. Regionen omfattar ett stort område i Bergslagen, i Uppland och långt upp i Norrland med många tunga industrier med problem ur miljöoch hälsosynpunkt. Därtill kommer att sjukhuset har goda resurser att klara en sådan verksamhet. Det mest angelägna är att bredda utbildningen på detta område, och det tar sin tid. Därför finner jag det beklagligt att inte utskottet kunnat tillstyrka den överläkartjänst som sjukhusets direktion begärt och som socialstyrelsen tillstyrkt. Då hade man snabbare kunnat få i gång verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala när det pågående utredningsarbetet avslutats. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Socialutskottet har, som herr Leuchovius redan påpekat, även yttrat sig över motion nr 731. I denna motion har vi lagt fram förslag till riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av hemsjukvården, formulerade i tolv punkter. Jag skall här närmare ta upp en av dessa punkter, som gäller frågan om att utreda förutsättningarna för organiserandet av hemsjukvård i hemliknande bostadslägenheter — eller, som vi kallar det, ”bostadssjukhem”. Först vill jag slå fast att hemsjukvård i första hand skall syfta till att ge vård i vårdtagarens eget hem. Denna form tillgodoser de äldres önskan om att få vara kvar i sin invanda miljö och ändå känna tryggheten av att få medicinsk vård. Detta innebär också en mer personlig kontakt med andra människor. Vården i det egna hemmet är och förblir den mest primära formen av hemsjukvård! I en situation där hemsjukvård inte längre kan bedrivas i patientens eget hem bör överflyttning ske till en vårdform som är så lik hemmiljön som möjligt. Eller, bättre uttryckt: Långvården skall så långt som möjligt komma ifrån den institutionella formen och närma sig hemmiljön. Herr Romanus har ju tidigare i debatten varit inne på liknande tankegångar, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Gränsen mellan kommunernas och landstingens ansvarsområden är i dag ganska diffus. Vår idé om bostadssjukhem skall därför ses som ett förslag till att försöka komma till rätta med de nackdelar som de nuvarande ansvarsgränserna har skapat. Förslaget innebär, om det kan förverkligas, en samordnad hemsjukvårdsorganisation och ett odelat ansvar för verksamheten. I dag flyttas många människor mellar ålderdomshem, akutsjukhus och långvårdsklinik alltefter sitt tillstånd. På det föreslagna bostadssjukhemmet skulle en gammal människa kunna få tryggheten att vårdas i samma miljö livet ut. Därigenom skulle akutsjukvården avlastas, samtidigt som långvårdspatienterna ges plats i en miljö som bättre anknyter till den invanda tillvaron. Bostadssjukhemmen bör ges en flexibel utformning vad gäller både lägenhetsstorleken och andelen integrerade sjukrum för boende med visst vårdbehov. Lägenheterna bör grupperas omkring gemensamma servicefunktioner för såväl hälsooch sjukvård som social och kulturell service samt fritidsservice. Samhället bör även i dessa hänseenden skapa bättre förutsättningar för att kunna ge den enskilde individen ett större mått av valfrihet och oberoende. vårdbehov bör även sträcka sig utanför bostadssjukhemmets egentliga område och ingå i den organisation som har att svara för sjukvård i patienternas egna hem. Tanken är sålunda att bygga vidare på de erfarenheter vi redan har av den form av samverkan mellan landsting och kommuner som kommit till uttryck i verksamheten vid s.k. vårdcentraler. Även på långvårdsområdet måste landsting och kommuner kunna samverka på samma sätt som där har skett. En stor fördel med bostadssjukhem blir att den enskilde vårdtagarens hem kan hållas intakt. Vissa möbler och andra privata tillhörigheter kan t.ex. tas med till bostadssjukhemmens lägenheter. Då kan man lättare undvika att det egna hemmet skingras, och den enskilde riskerar ej att hamna i en situation där den ena instansen hänvisar till den andra utan att besked lämnas om var vård i första hand kan erhållas. På bostadssjukhemmet kan det dessutom bli möjligt för patienten att hela tiden få vård av en och samma läkare, vilket skulle innebära en bättre kontinuitet i vården av de gamla. I en bok som kommer ut i dagarna med titeln Öppet brev om långvården beskriver journalisten Birgitta Mandorf-Grevaeus sina intryck av besök på långvårdsinrättningar på bl.a. följande sätt: ”De gamla på långvården har ingen identitet. Deras hem är en säng på en sal. De har nummer och namn på sänggaveln. De gamla på långvården lever i en skrämmande isolering. Det finns människor som knappast sett ett barn sen de hamnade på långvården. —-—-- Jag frågade en långvårdsöverläkare hur många av dem som fanns på kliniken som skulle kunna vårdas hemma. Alla, sade hon. Vad är det då för ett samhälle vi skapat där vi tvingas sätta våra gamla på institution därför att vi inte hinner, inte kan eller inte vill ta hand om dem.” Boken är en tankeväckande läsning — inte minst för politiker. På ett drastiskt men ändå medmänskligt sätt pekar författarinnan på behovet av ett nytänkande på åldringsvårdens och långvårdens områden. Att i sitt eget hem få den omvårdnad som är nödvändig när man blir sjuk eller gammal är en förmån som många i dag saknar. Från den försöksverksamhet med hemsjukvård som hittills bedrivits rapporteras att 95 96 av patienterna föredrog sjukvård i hemmet framför sjukhusvård. Hemsjukvården måste därför byggas ut ytterligare som ett nödvändigt komplement till befintliga institutioner och kommande servicehus, bostadssjukhem eller äldrevårdsinrättningar, som herr Romanus nämnde. Åtgärder som syftar till att utöka antalet hemsjukvårdare måste prioriteras. Vidare bör distriktsoch dagsjukvården byggas ut för att på olika sätt ge stöd åt hemsjukvården. Herr Leuchovius har nyss uttalat synpunkter på detta som jag gärna vill instämma i. I den nyss citerade boken Öppet brev om långvården redovisas även ett förslag från överläkaren Olle Sahlin i Lidköping som kan utgöra en förebild för ett s.k. bostadssjukhem. Tillsammans med stockholmsarkitekten Stig Hermansson har dr Sahlin utarbetat en modell som består av fem punkthus med smålägenheter uppbyggda kring en vårdenhet med husläkarteam. Lägenheterna och rummen föreslås byggda så att t.ex. en lägenhet vid behov lätt kan förvandlas till ett sjukrum eller vice versa. Självfallet måste det utredas vilka förutsättningar som finns för att åstadkomma de exempel på åtgärder eller lösningar som jag har nämnt. Men trots detta har jag ansett det angeläget att tillföra den fortsatta diskussionen dessa synpunkter — allt i avsikt att främja hemsjukvårdens utveckling. Oavsett vilka vägar man slutligen väljer måste huvudmannaskapsfrågorna och ansvarsfördelningen mellan landsting och primärkommuner få en bättre lösning. Utskottet har mot bakgrunden av det utredningsarbete som pågår och som nyss igångsatts inte ansett det påkallat att nu detaljgranska de framförda förslagen. Jag noterar dock med tillfredsställelse att statsrådet Troedsson redan tagit en rad värdefulla initiativ med samma syfte som motionens. Sedan motionen skrevs har bl.a. flera arbetsgrupper tillsatts. Eftersom utskottet i sin mycket positiva skrivning dessutom förutsätter att de olika motionsuppslagen övervägs vid det åsyftade utredningsarbetet har jag, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Jag skall be att få ta kammarens tid i anspråk bara i några minuter. Jag gör det med anledning av motionen 467, som behandlas i utskottsbetänkandet på s. 68 och 69. Det är en motion av de socialdemokratiska ledamöterna på Uppsalalänsbänken och den tar upp frågan om byggande av ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det här ärendet är inte nytt i kammaren. Vi hade en likalydande motion med yrkande om ett omedelbart och skyndsamt projekteringsarbete för ny kvinnoklinik vid förra årets riksdag. När utskottet behandlade den motionen undvek utskottet att ta ställning och menade att man inte hade möjlighet att göra det därför att man saknade en plan för hälsooch sjukvården i Uppsala län. Vi kan nu konstatera, och det gör vi i vår motion, att en sådan plan för hälsooch sjukvården i Uppsala län föreligger. Med anledning av det förhållandet — denna plan antogs av landstinget i Uppsala län i december 1976 — riktade jag en fråga till statsrådet Troedsson, som svarade på den den 21 januari. Frågan var i all korthet om regeringen var beredd att medverka till att projekteringstillstånd skulle lämnas för ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den 21 januari svarade statsrådet Troedsson följande: ”Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande att under våren 1977 lägga fram förslag om uppförande av en nybyggnad för sjukhusets kvinnoklinik och begära projekteringsuppdrag. Framställningen kommer då att prövas av regeringen i vanlig ordning.” Man kan säga att det var ett ganska undvikande besked jag fick som svar på min fråga. Det är så mycket mer tilltalande att konstatera att utskottet har behandlat den motion som vi socialdemokrater fann anledning att väcka till årets riksdag mycket positivt. Utskottet anför i slutet av sin skrivning när det gäller den här frågan på s. 69: ”Utskottet har inhämtat att kommittén för akademiska sjukhusets utbyggande avser att under april månad i år hos regeringen begära projekteringstillstånd för en ny kvinnoklinikbyggnad.

Med hänsyn till det stora behov som föreligger av den här byggnaden och dess olika funktioner är det min varma förhoppning — och jag vet att jag talar för en stark opinion i Uppsala län — att regeringen och i första hand statsrådet Troedsson tar intryck av utskottets mycket bestämda uttalande. Jag finner, mot bakgrund av vad utskottet här anfört, inte skäl att ställa något yrkande. Men jag uttrycker som sagt en mycket stark förhoppning att regeringen följer utskottet i det här avseendet.

Herr talman! Det råder delade meningar om narkotikamissbrukets omfattning i vårt land. Det var också anledningen till att utskottet i höstas tillstyrkte en motion av Thure Jadestig och Carl-Eric Lundgren om att begära en kartläggning på detta område. Vi sade då och upprepar det nu i reservationen 7, att en sådan kartläggning inte får lägga hinder i vägen för omedelbara insatser. Socialdemokraterna i socialutskottet har därför vid årets början väckt en motion som avser en avsevärd förstärkning av de förebyggande och rehabiliterande åtgärderna. I de båda reservationerna 7 och 8 begär vi inte mindre än 11 milj kr. i förstärkning utöver vad propositionen föreslår. Jag tror att det är nödvändigt att framhålla att här finns ett samband med den partimotion som vi väckt i fråga om alkoholpolitiken och vari vi kräver en förstärkning på alkoholpolitikens område med 100 milj.kr. under tre år. I vår narkotikamotion och därav föranledda reservation talar vi om behovet av kontinuitet. Det vi begär gäller inte bara detta år utan man skall kunna återkomma framför allt fram till det vi får socialutredningens förslag på vårt bord att behandla. Jag är medveten om att vad vi nu huvudsakligast sysslar med är vårdsidan. Alkoholpolitiken är alltså en vidare ram. Men den kraftiga satsning på ungdomsorganisationer och folkrörelser, hälsoupplysning och akutvård av alkoholskadade som vi föreslår i vår alkoholpolitiska motion sammanfaller med vad riksdagen i dag behandlar. Vi kan med andra ord säga att socialdemokratin nu har fått ett alkoholoch narkotikapolitiskt program av betydande värde, vilket skall ligga till grund för den politik som en socialdemokratisk regering skall föra i dessa frågor, när vi kommer dithän. Givetvis föreligger en omfattande värdegemenskap mellan de nuvarande regeringspartierna och oss socialdemokrater i dessa frågor. Det märker man i utskottsmajoritetens skrivningar. Utskottet vrider och vänder på formuleringarna, när det avstyrker våra krav: kraftfulla åtgärder måste vidtas, de måste ske skyndsamt, vården måste kraftigt förstärkas, man utreder, samtal pågår osv. Men gränsen mellan oss och regeringspartierna går egentligen inte här, även om det finns nyanser och skillnader, utan den går vid de anslag som skall göra dessa kraftiga motåtgärder möjliga. Vi har inte fått ut ett enda öre mer än propositionen föreslår. Man kan säga att de borgerliga partierna i detta avseende verkligen varit ett transportkompani åt regeringen. Vad är det vi begär i vår motion och i våra reservationer? För det första vill vi ha 100 flera platser inom narkomanvården än f. n. Det är helt i enlighet med vad socialstyrelsen begär. För det andra vill vi ha en ökning av anordningsbidraget med 3 000 kr. från 22 000 till 25 000. För det tredje vill vi ha en höjning av driftbidraget med hela 15 000 kr. från 45 000 till 60 000. Det är klart att det är mer betydelsefullt än själva anordningsbidraget. För det fjärde vill vi ha en höjning av bidraget till organisationer m.m. med inte mindre än 5,8 milj.kr., varvid vi räknar med att 2 milj.kr. skall ställas till ungdomsorganisationernas förfogande. Om så begärs skall det finnas pengar för en fortsättning av den socialjour som har fungerat på prov ett tag. En och annan kanske nu tror att detta är ett utslag av vanlig överbudspolitik. Vi har ju, herr talman, stora erfarenheter av en sådan politik tidigare. Men vi inom socialdemokratin har valt en annan politisk linje över huvud taget. I stället för att försvaga budgeten har vi förstärkt den med ca 5 miljarder kronor. Vi har sagt att vi vill föra en oppositionspolitik som är sådan att vi, om vi tar över regeringsmakten, skall kunna fullfölja alla våra krav och syften. Det gäller även alkoholoch narkotikapolitiken. De flesta som har kontakt med behandling av narkomaner vittnar om att människor står i kö för att få frivillig vård. Jag talade nyss med en representant för en anstalt — eller hem, eller vad vi vill kalla det - som berättade att väntetiden är sex månader. Under den tiden hinner mycket förändras för den vårdsökande. När man känner till detta förstår man att vården måste sättas in snabbt, helst omedelbart. Vi anser att vårdresurser bör ställas till förfogande och att socialstyrelsen genast bör få klartecken för att planera för fler platser. Utskottsmajoriteten talar litet vagt om att det kanske blir nödvändigt att vidta åtgärder, men platser växer inte upp i ett enda nu, det vet vi. De måste planeras. För att stimulera huvudmännen vill vi alltså öka anordningsbidraget och framför allt, som jag sade, driftbidraget. Vår allmänna målsättning i dessa frågor är att stödja och förstärka de frivilliga insatser som görs. Det kan gälla insatser t.ex. av det slag som folkpartisterna Elver Jonsson och Eric Enlund talar om i sin motion, och det kan gälla insatser som görs av andra organisationer. Det behöver givetvis inte bara gälla narkomanvård utan också vård av dem som använder andra droger. De olika slagen av missbruk flyter ju ofta samman. Det kanske bör tilläggas att det inte är fråga om ett antingen-eller, utan den som missbrukar alkohol tar ofta till andra droger och tvärtom. De olika formerna av missbruk följs ofta åt. I en interpellationsdebatt den 28 mars nämnde jag för min del Hasselakollektivet nära Sundsvall som ett lyckat försök att få narkomaner på fötterna igen. Viktigare än detta eller åtminstone lika viktigt är att eftervården sätts in ordentligt. I debatten den 28 mars vädjade jag till socialministern att tänka om och komma med förslag till förstärkningar inom narkotikaområdet, att låta prestigehänsyn fara och ingripa om det behövs. Han sade då att det inte fanns plats för passivitet. Nej, det är sant, och om det kommer nya förslag efter det att riksdagsmajoriteten, som jag förmodar, i dag avslår våra förslag, så lovar vi inom socialdemokratin att pröva de förslag i positiv anda som kommer från regeringen. Vår allmänna inställning är att narkotikamissbruket liksom allt drogmissbruk måste angripas på bred front. Man måste söka efter de bakomliggande sociala faktorerna. Man måste bekämpa narkotikahandeln, förstärka organisationernas möjligheter att verka preventivt, införa restriktioner där detta är nödvändigt, ställa vård till förfogande och även ingripa med tvång där detta är nödvändigt. Frågan om frihet och tvång har diskuterats vid många tillfällen, och jag tänker inte ta upp den debatten i hela dess bredd nu. Frågan kommer upp här vid ett senare tillfälle. Emellertid kanske det ändå bör understrykas än en gång att det finns möjligheter att ingripa med de lagar vi har f. n. Främst har vi barnavårdslagen för underåriga. För äldre finns lagen om beslutande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall — LSPV som den kallas. Vi har lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO, och vidare har vi lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., narkotikastrafflagen och lag om straff för varusmuggling. Jag förmodar att i många av de drastiska fall som herr Biörck i Värmdö anförde i debatten den 28 mars skulle någon av dessa lagar ha varit tillämplig. I varje fall vore det mycket intressant att få detta undersökt ordentligt. Det är över huvud taget svårt att föra fram enskilda ärenden här i kammaren utan att först undersöka dem grundligt, ty annars står man ju svarslös inför många angrepp. Men det kanske ändå bör sägas att inga lagar, hur hårda de än är, kan förhindra tragiska följder. Vi kan inte rensa landet och hålla Sverige rent - som herr Biörck i Värmdö uttryckte det — från alla alkoholister och narkomaner. De kommer ju ut igen från fängelserna någon gång, och då står vi där med kanske samma problem. Det är sådana frågor som gör att vi inom socialdemokratin är försiktiga när vi talar om tvång. Så långt det är möjligt bör vi pröva frivilligheten, och så länge vi inte har tillräckliga resurser på den sociala sidan är det för tidigt att ropa på ytterligare tvång. Och det är just sådana ytterligare resurser som vi föreslår i vår motion och i våra reservationer. Men jag kanske än en gång bör säga att tvång kan behövas, och då måste man tillgripa det. Vad är det som skapar narkotikamissbruk? Ja, det finns säkerligen många svar, och jag är inte rätte mannen att utreda den frågan. Kanske finns det inte heller någon annan i kammaren som kan göra det, eftersom den är så oerhört komplicerad. Men några saker kan man ändå anteckna. Vi har då först och främst de internationella narkotikasyndikaten. Där har man inte några som helst skrupler, utan man gör helt kallt en avvägning och en beräkning av å ena sidan förtjänsterna och å andra sidan riskerna som man tar. Vidare har vi producenterna, alltså de som odlar narkotikan — dvs. opiumvallmon, om det gäller heroin. Det är människor som ofta är omedvetna om vad de i själva verket håller på med; det är ju deras levebröd att odla opiumvallmo, ingenting annat. Själva har de kanske använt opium som medicin under långa tider utan att fästa sig så mycket vid det. De människorna står i början av den kedja som innebär att så många råkar oerhört illa ut i vårt samhälle. Vidare har vi de människor som förädlar och smugglar narkotika samt de som distribuerar narkotikan på den lokala säljmarknaden. Detta är den ena sidan av saken, och där får problemen angripas på sitt sätt. Vi har exempelvis sedan lång tid stränga fängelsestraff mot dem som är med i handeln med narkotika — ofta utan att själva vara narkotikamissbrukare. Men vi måste också försöka få fram ersättningsproduktion åt opiumodlarna, kanske t.o.m. ingripa med u-hjälp, exempelvis i den gyllene triangeln som vi så ofta talar om, alltså Thailand, Burma och Laos. Och vi måste ha stränga straff för smugglare och innehavare av narkotika liksom en bättre bevakning av dessa människor genom polis och tull. På den andra sidan har vi sedan dem som missbrukar narkotika, och där finns de sociala faktorerna. Arbetslösheten bland ungdomen utgör sålunda en grogrund för narkotikamissbruk. Och naturligtvis är man rädd för att den lilla ungdomsarbetslöshet som vi trots allt har nu kan komma att öka, för vad kan hända då i vårt land? Ja, vi vet hur det är i t.ex. New Yorks slumområden, där varannan färgad i Harlem är arbetslös. Sådant slår naturligtvis igenom i narkotikamissbruk, och man har också många narkotikamissbrukare i det området. Vi kan väl aldrig tänka oss att få en sådan situation här i landet, men svårigheter kan uppkomma om t.ex. ungdomsarbetslösheten breder ut sig. Det finns också andra och mera personliga faktorer. En socialarbetare t.ex. kan sitta och läsa sociala personhandlingar som säger en del om dåliga hemförhållanden, svårigheter i skolan och på arbetsplatsen, men samhällsstrukturen som helhet kan också ställa till svårigheter för människor. Här har vi de två sidorna: å ena sidan de som distribuerar varan, de som säljer, de som kommer hit med den, de som tjänar stora pengar på det hela, och å andra sidan alla de människor som är utsatta. Vi bör bekämpa dem som för hit varan, och vi bör stärka den sociala situationen för den här ungdomen. Vi bör göra allt vi kan för dem som råkar ut för dessa olyckor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 8 i socialutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Det var med stigande förvåning jag läste protokollet från debatten den 28 mars som behandlade just krav på en ökning av resurserna till kommuner och landsting för missbruksvården. Där hävdar nämligen socialministern att det inte saknas pengar för att bygga upp vårdmöjligheterna. Det är fritt fram för kommuner och landsting att starta igångsättandet av akutplatser och behandlingshem. Av socialministerns framställning får man lätt intrycket att herr Gustavssons kolleger i Stockholms läns landsting och Stockholms kommun vadar i pengar. Jag tycker att herr Gustavsson skall ta en diskussion om den saken med kollegan herr Biörck i Värmdö, som snart lär få erfara följderna av landstingets besparingsnit, eller diskutera med länsinvånarna, som står inför hotet om skattehöjningar på mellan 2 och 3 kr., om man får tro på borgarnas landstingsbudget. Nu har kommuner och landsting fått direktiv om att strama åt ytterligare, och med den erfarenhet vi har av det minimum av socialt ansvar som hittills visats från det borgerliga hållet lär det bli ytterligare nedskärningar, som går ut över de redan hårdast drabbade. För nedskärningar är ju det man sysslat med under de senaste åren i Stockholms län. BI. a. har man lagt ned en mängd platser för narkomanvården på Rålambshov. Totalt finns det nu i Stockholmsområdet, som ju tillsammans med Malmö är det område som främst drabbats av heroinmissbruket, 52 platser för akutvård, och ytterligare nedskärningar har tidigare planerats på Långbro sjukhus. Antalet missbrukare totalt i Stockholm beräknas till över 1000, och för dem finns det i dagsläget 52 akutplatser. Att detta, som socialministern framhöll, skulle bero på att man inte insett situationens allvar är ju rent nonsens. Ingen ansvarig politiker i Stockholmsområdet torde vara okunnig om att man varje dag tvingas avvisa flera hundra vårdsökande på såväl Maria som Långbro och att flera av Stockholmssjukhusen vägrar att ta emot vårdsökande. Antingen är det socialministern som uppvisar en otrolig cynism eller okunnighet eller också är det hans borgerliga kolleger i kommunen och landstinget som står för den hänsynslöshet som det här faktiskt är fråga om. Utskottet hänvisar våra krav till kommunalekonomiska utredningen. Men, herr Gustavsson, man kan inte begrava alla frågor i utredningar. Vi har emellertid inte den hysteriska inställning som företrädare för de borgerliga partierna gett uttryck för här i salen under reaktionära stridsrop som ”håll Sverige rent”. Men vi ser mycket allvarligt på framför allt det ökade heroinmissbruket och är beredda att ge resurser för att man skall kunna bygga ut vårdplatserna för såväl narkotikasom alkoholmissbrukarna. De senare utgör fortfarande det största problemet i sammanhanget. Och vi vill också ge resurserna så att de kan utnyttjas planmässigt. Till skillnad från dem som hårdast ropat på krafttag har vi länge hävdat att sådana krafttag måste till och visat på vägar för detta, där de förebyggande insatserna varit de väsentliga. Av socialministerns i rege ringsdeklarationen utlovade kraftinsatser bidde det inte ens en tumme. Länkbidraget för narkotikaorganisationerna minskade i förhållande till föregående år. Och krafttagen för inackorderingsoch behandlingshemmen innebar ynkliga 40 platser. Vart tog alla förebyggande insatser vägen — åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och för att förbättra fritidsutbudet? Vart tog stödet till de frivilliga organisationerna vägen, exempelvis till RFHL? Eller åtgärder för att se till att f. d. missbrukare verkligen erbjuds ett alternativ — ett jobb eller en utbildning och en bra bostad? Ja, inte finns de i regeringens budgetalternativ. Men det finns ett mönster i den här utvecklingen. Varje gång narkotikadebatten står som hetast ökar de repressiva åtgärderna kraftigt. Sist var det under den socialdemokratiska regimen 1973. Då begåvades vi med 1 600 nya poliser och lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO. Också i dag begåvas vi med flera hundra nya poliser. Historien upprepar sig. Repressiva åtgärder gynnas framför förebyggande. Tyvärr har vi få förhoppningar om en ändring av förhållandet så länge narkotikaoch alkoholmissbruk ingår som en integrerad del av ett system, där svarta pengar kan tvättas vita utan svårigheter för de inblandade. För inriktar man sig på den organiserade narkotikabrottsligheten, innebär det också en kamp mot det system, där den fria företagsamheten får spekulera fritt även med missbrukare. Herr talman! ”Tomma tunnor skramlar mest” — det är det motto man skulle kunna sätta över de borgerliga inläggen och alternativen i den här narkotikadebatten. Med det vill jag yrka bifall till vår motion 958, punkten 4, om ökade resurser till kommuner och landsting.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1976/77:25 behandlas bl.a. nykterhetsvården och narkomanvården. Att det finns ett omfattande alkoholmissbruk är väl känt. Orsakerna till detta omfattande missbruk har varit — och är — ett ständigt debattämne. Vad som gör läget ytterligare allvarligt är att missbruket har trängt allt längre ned i åldrarna. Situationen kan sägas vara likartad när det gäller narkotikamissbruket. Narkotikavågen började på allvar med centralstimulantia. Amfetaminpreludin kom 1966. Sedan kom haschen 1967-1968. Morfinbas kom därefter i marknaden, och 1972 — det som var väntat — de första heroinfallen. Situationen har under de senaste åren ytterligare förvärrats. Det tunga missbrukets ökning bör ge oss alla en tankeställare om hur allvarligt läget är. Heroinet har blivit en allvarlig fråga. Vi vet att åtskilliga människor är beroende av heroin, och antalet ökar. Heroinmissbruket finns i de stora städerna. Allt måste göras för att stoppa missbruket. Problemet med narkotika är även omfattande på våra kriminalvårdsanstalter. Det svåra är ju där att många interner som aldrig prövat på narkotika blir narkomaner under sin fängelsevistelse. Orsakerna till det omfattande missbruket av alkohol och narkotika är att söka i en mängd olika faktorer. Att i dag även ta upp den debatten skulle bli alltför tidskrävande. Bland de förebyggande åtgärderna är information till alla grupper i vårt samhälle en av de viktigaste. En annan väsentlig uppgift är att komma till rätta med de hänsynslösa narkotikahajarna som dagligen drar ner barn och ungdom i narkotikaträsket. Dessa hänsynslösa människor sprider död och lidande till de människor som har behov av dessa droger. Polisen, tullen och de socialvårdande myndigheterna har här stora uppgifter i dagsläget. Jag vill gärna ha sagt att det pågår ett intensivt arbete både inom landet och i samarbete med berörda myndigheter i andra länder. När det gäller vård och behandling av alkoholoch narkotikamiss brukare inriktar man sig alltmer på att söka lösa de bakomliggande sociala problemen. Denna helhetssyn medför behov av ett flexibelt utnyttjande av såväl de sociala institutionernas som den öppna socialvårdens totala resurser. Under de senaste åren har också eftersträvats en ökad samordning med den övriga socialvården, arbetsvården och sjukvården. En vidgad verksamhet i syfte att utveckla alternativa behandlingsmodeller och pröva olika former för samverkan, bl.a. mellan sjukvård och socialvård, pågår och planeras på flera håll i landet. Den brett upplagda försöksverksamheten inom socialvården, som nu pågår i Skåne, siktar mot att finna nya lösningar på dessa frågor. I denna försöksverksamhet deltar bl.a. ett par vårdanstalter för alkoholmissbrukare. I Landskrona kommun har påbörjats en försöksverksamhet med ett samlat program för behandlingen av alkoholskadade. Intensifierade vårdinsatser i anslutning till psykiatriska sjukhus och psykiatriska kliniker m.m. pågår bl.a. vid Ulleråkers sjukhus, Karolinska sjukhusets alkoholklinik och Lillhagens sjukhus. Inom socialstyrelsen arbetar man med en samlad översikt över nykterhetsvården. I motionen 1976/77:716 framförs från socialdemokratiskt håll ett antal förslag till åtgärder på narkotikaområdet som jag här något vill kommentera. Först vill jag då erinra om att riksdagen — på hemställan av socialutskottet — under hösten har beslutat att hos regeringen begära en kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. Utskottet har därvid bl.a. uttalat att en sådan kartläggning är angelägen eftersom den bör kunna bli av väsentlig betydelse för planeringen av de insatser som fortlöpande görs för att bekämpa narkotikamissbruket. Regeringen har den 17 mars beslutat tillsätta den av riksdagen begärda utredningen. Kartläggningsarbetet bör enligt direktiven i första hand syfta till att ge en ingående beskrivning av det tunga missbrukets omfattning i syfte att ge underlag för beslut om bl.a. de olika vårdoch behandlingsinsatser som krävs för mer etablerade missbrukare. Vad avser motionärernas yrkande om att regeringen skall uppta förhandlingar med huvudmännen för att verka för tillkomsten av platser i behandlingsoch inackorderingshem för narkotikamissbrukare kan anföras följande. Enligt vad utskottet inhämtat har sådana förhandlingar redan påbörjats genom en konferens som hölls i december 1976 mellan företrädare för socialdepartementet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, vissa större kommuner och landsting samt några frivilliga organisationer. Man avser nu att under våren följa upp denna konferens genom regionala överläggningar. I samband med att socialutredningen lägger fram sitt slutbetänkande och arbetet inom Nykterhetsvårdens Strukturgrupp avslutas kommer även att anordnas informationsmöten med huvudmännen där frågan om behovet av ytterligare platser i behandlingsoch inackorderingshem kommer in som ett naturligt led i diskussionerna. I detta sammanhang kan nämnas de överläggningar som socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbun det kontinuerligt har med huvudmännen i dessa och andra frågor. Mot bakgrund av den verksamhet som sålunda pågår och planeras anser utskottet inte att det är erforderligt med någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionsyrkandet. Jag vill vidare erinra om vad socialministern sade här i kammaren vid en interpellationsdebatt den 28 mars i år: ” Under budgetåren 1973 75 tillkom enligt socialstyrelsens uppgifter inga nya platser vid behandlingshem och inackorderingshem. —-- Detta innebär att vi har fått en eftersläpning av vårdresurserna som vi nu måste bygga ifatt. Skall vi därtill kunna öka på antalet så att alla de som vill ha vård och som nu står i kö kan få en plats fordras det att vi snabbt sätter i gång och bygger, och jag hoppas att det också skall gå. I den nya budgeten har vi också satsat på familjevården, där vi får en ökning av statsbidraget till kommunerna från 10 till 50 kr. per dag. Jag har därför förhoppningar om att vi skall kunna få fram ett större antal platser även där.” När det gäller anslag till de frivilliga organisationerna har utskottet vid många tillfällen framhållit att frivilliga organisationer utför ett mycket värdefullt arbete när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser för missbrukare av beroendeframkallande medel. Det är därför väsentligt att dessa organisationers verksamhet på olika sätt uppmuntras och stöds. Utskottet är berett att förorda en kraftig ökning av de medel som anvisas under förevarande anslag och som till sin huvuddel fördelas mellan frivilligorganisationerna. Ökningen bör ske med de belopp som föreslås i propositionen eller med sammanlagt 2 350 000 kr. Detta innebär en mer än dubbelt så stor ökning av anslaget som den ökning som skedde förra året. Den dåvarande regeringen hade föreslagit en höjning av anslaget från 4 800 000 kr. till 5 600 000 kr., men på förslag av utskottet anvisade riksdagen totalt 5 900 000 kr. under anslaget. Uppdelningen av det av utskottet tillstyrkta beloppet på olika delposter bör göras av regeringen med utgångspunkt i vad som anförs i budgetpropositionen och som ovan redovisats. I fråga om bidrag till kommuner samt frivilliga organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkoholeller narkotikamissbrukare m.fl. har departementschefen, såvitt avser stödets inriktning, särskilt framhållit att man bör beakta projekt som avser insatser för ungdomar i riskzonen. I fråga om försöksverksamheten med social jour finns skäl framhålla följande. Försöksverksamheten, som pågått sedan hösten 1974, avslutades vid utgången av år 1976. En utvärdering har i början av innevarande år publicerats i en rapport från socialstyrelsen ”Social jour. Rapport från en försöksverksamhet”. Att staten ger bidrag till en viss typ av social verksamhet som exempelvis social jour stämmer inte överens med den i socialutredningens principbetänkande angivna målsättningen att statsbidrag till socialvård bör utgå i form av allmänt driftbidrag för att man inte skall styra kommunernas verksamhet utan ge dessa möjlighet att tillämpa helhetssynen inom socialvården. Den angivna målsättningen hindrar dock inte enligt utredningen att det i vissa sammanhang kan vara motiverat med riktade bidrag för att stimulera viss verksamhet. Utskottet utgår från att regeringen vid den fortsatta beredningen av frågan om åtgärder mot narkotikamissbruket överväger frågan om ytterligare temporära bidrag till den här verksamheten.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

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har många gånger stått i talarstolen här och talat i denna fråga, och det har skett med ett visst engagemang. Så var det även nu, men i dag hade han fått med utskottsmajoritetens skrivning, och därför var hans tal litet mera dämpat. Det borde ju, med det stora engagemang som ändå finns där, ha slutat med ett yrkande om bifall till reservationerna. Jag vill alltså bara konstatera att talet inte har gett ett enda öre i förbättringar.

Herr talman! I inledningen till sitt anförande tog herr Svensson i Kungälv upp den diskussion som förts omkring alkoholoch narkotikapolitiken och tyckte ungefär som så, att nu skall vi ha ett samlat alkoholoch narkotikaprogram, som socialdemokratin kommer att arbeta vidare på inför framtiden. Detta är ju bra; jag tycker att det är helt i sin ordning om detta blir verklighet. Men ni har ju haft regeringsmakten i 44 år, herr Svensson, och under senare år har ni varit väl medvetna om situationens allvar på alkoholoch narkotikasidan. Jag vill påstå att det inte blev någonting av de åtgärder som vi har bett om från den här talarstolen vid åtskilliga tillfällen under 1970-talets början, sedan vi blivit medvetna om att heroinet var på väg in i landet — vi inte bara anade, utan vi visste att det skulle komma. Den dåvarande socialministern sade visserligen att det krävdes kraftfulla åtgärder för att vi skulle kunna klara av problemet men att vi ändå borde vänta och se. Ja, vi har väntat och vi har sett, och vi har också fått se konsekvenserna av narkotikaproblematikens utveckling, som i dag är ytterst allvarliga! Det är vi helt överens om. Jag beklagar bara att det skulle behöva dröja tills det kom en ny och kraftfull regering för den sakens skull. Den regeringen tillträdde sitt ämbete i höstas, men den har redan nu vidtagit konkreta åtgärder för att så långt som det är möjligt komma till rätta med narkotikaproblemen, inte minst den hemska heroinsituationen. Jag tycker det är beklagligt att man på den socialdemokratiska sidan inte förrän efter regeringsskiftet har vaknat upp och fått klart för sig situationens allvar i samhället. Först då har man börjat göra det som herr Svensson nu talar om, nämligen utarbetat ett politiskt program i alkoholoch narkotikafrågor. Detta borde ha kunnat göras tidigare — då hade vi kanske sluppit de svåra problemen i dag. Vi har gång på gång och år efter år efterlyst sådana åtgärder, men det kom ingenting. Det finns därför anledning att börja undersöka den här saken nu — och nu har regeringen gjort det. Om arbetslösheten vill jag säga att vi naturligtvis är överens om att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och att den är en följd av en mängd olika faktorer som jag nämnde i mitt första anförande. Men skall vi ta upp den diskussionen nu blir den mycket långvarig. Jag är dock medveten om att vi måste försöka rädda ungdomen från arbetslösheten, som skapar ytterligare problem.
Herr talman! När det gäller alkoholfrågan har vi väntat på att APU skulle bli klar och att det skulle komma ett regeringsförslag. Det har vi alltså fått nu, och det får vi återkomma till, som herr Bengtsson i Göteborg så riktigt erinrade om. Läget är alltså ytterst allvarligt. Herr Bengtsson säger att ni har bett om att vi skulle komma med ett bättre förslag. Det har vi gjort nu. Vi har ett förslag som vida överträffar det som den nuvarande regeringen har lagt fram både när det gäller alkoholfrågan och när det gäller narkotika. Jag tycker att herr Bengtsson i Göteborg skulle vara mycket glad över det; han borde egentligen ha hoppat på den här vagnen, så hade vi fått snabba åtgärder i större utsträckning än vi nu får. Jag beklagar att det inte har gått att komma överens på den här punkten, för läget är verkligen, som herr Bengtsson säger, ytterst allvarligt.

Herr talman! Jag skulle ha hoppat på vagnen, menar herr Svensson i Kungälv. Den vagnen borde ni ha haft klar för många år sedan, men den har tydligen inte blivit färdig förrän nu i eftermiddag, när herr Svensson tog till orda från den här talarstolen. Nog sagt om det. Jag vill än en gång betona det bekymmersamma läget på kriminalvårdsanstalterna med narkotika bland de intagna. Den frågan måste lösas, som vi tidigare har sagt. Vidare måste alla tänkbara åtgärder sättas in för att förhindra narkotikamissbruk under graviditet. På den punkten vill jag citera vad vi sade i debatten måndagen den 28 mars i år: ”De medicinska följderna av amfetaminmissbruk under graviditet är ännu inte klarlagda. Att de sociala konsekvenserna av missbruk hos den ena eller båda föräldrarna är mycket allvarliga för barnen är dock påtagligt. Ett intimt samarbete mellan socialvård samt hälsooch sjukvård är nödvändigt om narkotikaberoende gravida kvinnor skall kunna få den mödravård de behöver. Ett sådant samarbete är också en förutsättning för att de barn som föds skall erhålla nödvändigt stöd och skydd. Möjligheterna att upptäcka missbruk är f. n. förhållandevis begränsade vid mödravårdscentralerna. Det bör dock finnas möjligheter att förbättra diagnostiken. Det kan därför övervägas om det inte i instruktionen till den förebyggande mödravården bör lämnas synpunkter på hur missbruk kan upptäckas och om man inte vid misstanke om sådant missbruk skall ta kontakt med såväl mentalsjukvård som med socialvård.

Herr talman! Det tycks numera råda enighet om att vi i dag har ett mycket allvarligt problem just när det gäller narkotika. Att vi har problemet som sådant i den omfattning det nu har beror väl i någon mån på den passivitet som har förekommit. Det har redan åberopats att under åren 1973 75 tillkom inte en enda plats på behandlingshem osv. Detta är en oerhört stor försummelse. Jag har tidigare sagt i en interpellationsdebatt att det inte finns utrymme för passivitet på någon nivå, om vi skall komma till rätta med de här problemen. Därför är det naturligtvis att beklaga att det är först efter stora rubriker i tidningar och övriga massmedia, som talar om att nu har den och den unga människan dött på grund av heroinmissbruk, som många vaknar upp och kommer till insikt om att nu måste någonting göras. I dag tror jag att vi alla är överens om detta. Jag vill med några ord kommentera det som herr Svensson i Kungälv sade. Han angriper oss för att vi inte har satsat tillräckligt. Det finns säkert utrymme för att satsa väsentligt mer än vad herr Svensson vill föreslå och vad vi har föreslagit i budgeten, för problemet är så oerhört stort. Men när herr Svensson frågar mig om jag är beredd att ge socialstyrelsen signal om att omedelbart planera för nya platser, måste jag säga att jag inte förstår herr Svensson. Det är ingenting som har hindrat socialstyrelsen från att planera för nya platser. Det finns reservation på 2,6 milj.kr. som inte är använda, och jag skulle tro att det hade funnits möjlighet att planera för nya platser under åren 1973 75. Om herr Svensson vill företräda någon myndighet här, så går det bra att ta med beskedet att det finns inget hinder för planering; det är bara att sätta i gång. Men man måste tala om för kommuner och landsting, alltså för huvudmännen, hur situationen är. Det är detta man icke har gjort. Vi har hört i denna kammare år efter år att man har läget under kontroll, att man följer det med uppmärksamhet. Det räcker inte. Vi måste tala om hur situationen är. Det var detta som gjorde att vi från departementets sida före jul samlade representanter från Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Stockholm med kranskommuner, Göteborg, Malmö och några kommuner till för att diskutera läget. Detta följs nu upp för att man verkligen skall göra klart för politikerna att vi måste jobba. Sedan finns det ytterligare möjligheter för socialstyrelsen att planera. Vi har i propositionen föreslagit — och vi tar det beslutet här — att man skall höja statsbidraget till kommunerna från 10 till 50 kr. per dag för familjevården, som jag tror är ett väldigt bra komplement för många. Det gäller att sätta i gång så att vi får fram sådana platser. Här finns utrymme för hur mycket av aktivitet som helst. Vi måste angripa problemen på bred front, som herr Svensson sade. Jag instämmer helt i detta, och jag tror inte det är så mycket som skiljer oss i det här fallet. Det är därför som vi har tagit initiativet till den ledningsgrupp som skall samordna insatserna. Någon har angripit ledningsgruppens sammansättning. Där ingår representanter för socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Varför har vi tagit denna bredd? När det gäller vårdfrågorna är ju bland det allra viktigaste i dag att vi kan öka antalet platser så att alla de som står i kö och vill ha vård kan ges denna vård. Vi måste gå vidare i rehabiliteringskedjan. Därvid kommer vi in på sysselsättningsfrågan — möjligheter att få utbildning eller komma ut i arbetslivet direkt. Därför har vi ansett det angeläget att koppla in arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsvården. Jag har vid något tidigare tillfälle sagt att behandlingshemmen inte får vara något av isolerade öar. Skall vi lyckas, så måste det vara ständig kontakt med de sociala myndigheterna, kontakt med arbetsvården, så att de som skall rehabiliteras kan ta steget ut i arbetslivet. Sedan måste det vara kontakt med och stöd från arbetskamraterna på arbetsplatsen — det är också oerhört viktigt. Vi har kopplat in skolöverstyrelsen därför att jag har den bestämda uppfattningen att skolan här har en oerhört stor uppgift. Jag har vid olika tillfällen sagt att skolan måste vara mer alert i den här frågan. Föreningen Hem och skola har en mycket stor uppgift i detta sammanhang. Kriminalvårdsstyrelsen är inkopplad därför att vi inte kan acceptera knark i den omfattning som nu förekommer — eller över huvud taget något knark — inom fängelsers och anstalters väggar. På det här sättet kan vi ta ett samlat grepp. Ledningsgruppen skall alltså arbeta under kort tid. Vi räknar med ett halvt år eller två tredjedels år för att verkligen komma till rätta med problemen. Det var ganska intressant att efter den diskussion som har varit lyssna till herr Svensson i Kungälv när han tog upp frågan om frihet och tvång. Jag skall inte ta upp den frågan här eftersom vi kommer att diskutera den så småningom när vi får socialutredningen, men jag noterade att herr Svensson sade att tvång kan behövas och att vi då skall tillgripa det, men att vi så långt det är möjligt skall pröva frivilligheten. Det är precis vad jag har sagt under de diskussioner vi har haft under vintern, men då har diskussionen vänt på ett helt annat sätt.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att socialministern här från talarstolen klart konstaterar att hans borgerliga partikamrater i landstinget i Stockholm har misskött sina mandat genom den passivitet de har visat under de gångna åren. Socialministern säger vidare att pengar finns och att utrymme finns, och det är också bra. Men ställ då dessa resurser till landstingens och kommunernas förfogande! Och gör då inte det genom att på det sedvanliga planlösa sättet pytsa ut en skärv här och en där — en skärv till de förebyggande insatserna, en skärv till vården och massor till de repressiva organen — så att kommuner och landsting inte vet vad de har att utgå ifrån under en längre följd av år! Akutplatser och behandlingshem är ju ingenting som man bygger upp på några månader. Däremot är det tyvärr mycket lätt att skära ner på befintliga platser, vilket vi nogsamt fått erfara i just Stockholmsområdet. Herr Gustavsson konstaterar att man informerar och diskuterar. Men av informationer och diskussioner blir tyvärr ingen fet, och några nya platser är heller inte att vänta av informationer eller diskussioner. För detta krävs också pengar.

Herr talman! Jag skall inhösta det som socialministern senast sade i sitt anförande, nämligen att socialstyrelsen bara har att sätta i gång och planera för nya platser och ta de kontakter med kommunerna som behövs för det som vi här talar om. Socialministern säger också att sådana överläggningar redan pågår, och det vet vi genom propositionen och utskottsbetänkandet. Detta betyder alltså att vi indirekt har fått bifall till den del av våra yrkanden som gäller de 100 nya platserna. Om det nu inte blir exakt 100 platser — i det här sammanhanget talar jag inte för någon myndighet, utan jag talar för dem som nu behöver hjälp — så betyder det i varje fall att socialstyrelsen nu kan gå ut och planera, och man kan göra det med socialministerns ord i ryggen. Socialministern säger att det finns ett reservationsanslag, och det är ju alldeles utmärkt. Men då förstår jag inte varför man behövde anslå 900 000 kr. för att med oförändrade bidragsregler anordna ytterligare 40 platser vid inackorderingshem och behandlingshem — det borde ju då ha funnits pengar till dessa nya platser i reservationsanslaget. Om vi dessutom under budgetåret skulle få en ökning av framför allt driftsbidraget, som jag tror är det väsentliga, som ett incitament för huvudmännen att anordna de här platserna, då tror jag att vi har nått en bra bit på vägen. Vad som sedan fattas är naturligtvis satsningen på frivilliga organisationer, där vi föreslår ett betydligt större anslag än socialministern gör. Vi får alltså vänta och se, men jag tar fasta på det som socialministern har sagt på den här punkten i sitt anförande.

Herr talman! I en interpellationsdebatt här i kammaren den 28 mars redogjorde socialministern för sin syn på dagens narkotikasituation. Mot socialministerns allvarliga och berättigade oro för utvecklingen kontrasterade — det ansåg han själv, interpellanterna och övriga deltagare i debatten precis som nu — den passivitet och valhänthet som hittills kännetecknat samhällets försvar mot detta onda. Vid det tillfället redovisade jag färska uppgifter om missbruk och missbrukare från Serafimerlasarettets akutmottagning. Under 1976 tog vi på akutmottagningen emot 111 narkomaner, av vilka 10 var döda vid ankomsten och 1 sedermera avled på intensivvårdsavdelningen. I år har vi haft 11 fall i januari, 20 i februari och slutsiffran för mars har blivit 35. Av dessa 66 narkomaner var alla utom 4 heroinmissbrukare. 3 har trots behandlingsförsök avlidit. Så gott som alla är unga människor i tjugoårsåldern. Herr Svensson i Kungälv ansåg att mina fallbeskrivningar vid diskussionen den 28 mars var ”ett angrepp”. Jag har försökt fråga mig: Ett angrepp på vad? Möjligen på myndigheter av skilda slag, som låtit utvecklingen gå därhän. Jag har noga läst igenom protokollet igen och jag betraktar fortfarande det jag anförde som en alldeles objektiv faktainformation. Vad socialutskottet i sitt betänkande nr 25 behandlar under rubriken Nykterhetsvård m.m. är bl.a. vården av narkotikamissbrukare. Jag har ingen egen erfarenhet på detta område, men jag inser att det är komplicerat och problematiskt. Den vård mina medarbetare på akutmottagningen ger heroinmissbrukarna är mestadels livsräddande, men den brukar inte lönas med tacksamhet. Tvärtom — man har ju berövat patienten en njutning som han eller hon betalat dyra — men sällan hederligt förvärvade — pengar för. Herr Svensson ansåg att våra patienter skulle kunna tas om hand med hjälp av nuvarande lagstiftning. Vi har naturligtvis själva ställt oss frågan vad som är möjligt, och vi har fått olika svar från olika experter. Men framför allt är det så att de till livet räddade vaknar upp och ”sticker”. Det är inte bristen på lagar utan bristen på fysiska tvångsmedel mot dessa många gånger desperata personer som gör att de försvinner ur vår åsyn. Tillsamman med åtskilliga av kammarens ledamöter bevistade jag för två veckor sedan ett RIFO-möte om narkotika. Det mest intressanta där kom allra sist. Chefen för narkotikakliniken vid Ulleråkers sjukhus, professor Gunne, visade en bild som åskådliggjorde den våldsamma ökningen av heroinmissbruket under den allra senaste tiden i förhållande till det stationära eller avtagande bruket av centralstimulantia. De tre eller fyra etapper i narkotikabruket som kan rubriceras med orden hasch, centralstimulantia, morfin-heroin och eventuellt kokain har drabbat oss så som sakkunskapen redan från början upplyste oss om att de skulle göra — fast knarkliberalerna i det längsta bagatelliserade farorna. Och det är naturligtvis precis vad de internationella narkotikasyndikaten systematiskt har eftersträvat. Men i dag tycks nyrekryteringen ofta gå direkt till heroinet. När man nu från socialstyrelsehåll — som man bl.a. gjorde vid det nämnda RIFO-mötet — klamrar sig fast vid sina hittillsvarande behandlingserfarenheter, som såvitt jag förstår huvudsakligen gäller amfetaminmissbrukare, och fortsätter att tala om en behandling utan tvångsmedel, lever man i en redan passerad, jämförelsevis idyllisk situation; nu däremot gäller det livet. I socialutskottets betänkande läser man att ”alkoholmissbruket är ett kvantitativt vida större problem än narkotikamissbruket”. Vi har här i landet fem missbruk i den meningen att missbrukaren, om han har tillgång till det eftertraktade ämnet, inte utan ansträngning kan avhålla sig från att tillfredsställa sitt begär. Jag tänker då på alkohol, tobak, kaffe och sötsaker samt narkotika. Alkohol och narkotika kan i grunden fördärva personligheten och skapa sociala tragedier. Alla dessa medel används för att tillfälligt göra tillvaron mera uthärdlig, det som amerikanska psykologer kallar ”coping”. Alla sammanhänger de med neurofysiologiska mekanismer. Mycket — inte minst svenska undersökningar av professorn i barnpsykiatri i Umeå, Michael Bohman -— talar för att ärftliga anlag spelar en viktig roll, särskilt när det gäller alkoholen. Jag tror inte man skall nedvärdera den medicinska forskningen i jämförelse med den beteendevetenskapliga, som nu tycks vara på modet. Hårda fakta är mera hållbara än subjektiva tolkningar. Det har sagts — och det sades senast i ett i och för sig sympatiskt inlägg på RIFO-mötet — att narkotikamissbrukarna är osäkra och osjälvständiga människor. Det må vara sant. Men osäkra och osjälvständiga människor har alltid funnits. Narkomaner blir de inte om det inte finns narkotika tillgängligt — ja, jag skulle vilja säga: lättillgängligt — och knappast heller om det inte i omgivningen finns en välvillig tolerans mot narkotikaberoende. Det är denna tolerans som odlas i popvärlden, i vissa massmedier och som kanske inte varit främmande för socialstyrelsen, för att ta tre exempel. — Jag noterade socialministerns avslöjande om socialstyrelsens passivitet. Det var mycket tankeväckande. Jag tror inte att vi kan skapa ett puritanskt samhälle där alla njutningsmedel är förbjudna. Vi kan och bör inte förbjuda sötsaker, även om de skadar tänderna. Vi kan och bör inte förbjuda kaffe, som är ett ganska oskyldigt, om än vanebildande, centralstimulerande ämne. Vi kan avråda från cigarettrökning och upplysa om riskerna, men det är inte en fråga för ordningsmakten. Med alkoholen nalkas vi det område där beroendet får konsekvenser också för andra människor, och med narkotikan är vi inne i en värld av skoningslös förstörelse, av den egna personligheten, av andra människor och av själva samhället. Här kan det inte få finnas någon tvekan om samhällets rätt att försvara sig — sig och dem det är till för. Rikspolisstyrelsen säger resignerat att om bara vården vore bättre skulle efterfrågan på knark minska och mindre knark komma ut i marknaden. Den bedömningen är begriplig från ett samhällsorgan som alltför länge tvungits inta en defensiv attityd i försvaret av livsviktiga samhällsuppgifter. Men det är ju ändå narkotikan, giftet, inte narkomanerna, de förgiftade, som är det primära. Det är narkotikan som först och främst måste bekämpas. Vi har vid det här laget kommit så långt i undfallenhet och ansvarsrädsla här i landet att det nu är den yttersta vänstern, Jan Myrdal, som i FiB-Kulturfront hävdar ”lag och ordning” på det här området, och författare med ”mångåriga erfarenheter av knarkmissbruk och fängelser” som i DN tar till orda för en vård med krav och tvång. Det är just detta, dvs. krav med tvång i bakfickan om inte kraven uppfylls, som en erfaren läkare i åratal talat för — inför döva öron: docent Nils Bejerot, också han radikal, men inte kommunist som jag råkade säga i den förra debatten. Fru Kristensson får till sist upprättelse från ett håll som hon inte hade väntat sig, och även socialministern bör hädanefter kunna ta kritiken mot tilläggsdirektiven till socialutredningen med jämnmod. Men det är inte sjukvården som skall bära ansvaret för tvånget. Detta ansvar måste bäras av samhällets myndigheter. Herr talman! Jag är ingen vän av upprepningar, men de har ibland en pedagogisk betydelse. Jag är dess bättre inte generaldirektör och sitter följaktligen inte i någon ledningsgrupp. Jag har inga hemliga kunskaper i denna fråga, men jag har ett uppdrag från sjukhusets värld — och från många människor som skrivit till mig — att säga: Nu får det vara nog! Unga människor dör. Unga människor dras in i brottslighet och förnedring. Nästa generation kan förvärva begäret redan i moderlivet. Gör något, nu, innan det blir försent, ni som har informationen, resurserna —- och ansvaret! Möt narkotikan innan den har nått sitt offer. Det var detta, herr Svensson och fröken Hjelmström, som jag avsåg när jag i den tidigare debatten ville bevara Sverige rent.

Herr talman!

Vad jag reagerar mot är att det här radades upp fall som det inte finns någon möjlighet att bedöma — på grund av sekretessbestämmelserna kan man inte vädra enskilda människoöden med namn och födelsenummer, och vi kan därför inte få reda på hur det låg till i dessa fall. Men jag tycker att detta är så allvarligt att inspektionsmyndigheten — i detta fall socialstyrelsen — borde undersöka vart och ett av dessa fall och pröva om inte de verktyg som samhället redan har hade varit användbara. Herr Biörck säger att man inte kunde hålla dem kvar. Men om de var omhändertagna — och det borde de ha kunnat vara, efter vad jag som lekman kan förstå, enligt lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall — hade samhället också tvångsmöjligheter att hålla dem kvar. Innan man, såsom socialministern och herr Biörck i Värmdö gör, ropar på nya tvångsåtgärder inom socialvårdens ram, borde man därför undersöka hur man kan utnyttja de lagar som redan finns — det finns fler lagar än den jag nämnt, barnavårdslagen är ofta tillämplig eftersom det gäller unga människor. Det är alltså här fråga om huruvida tvånget skall regleras inom sociallagstiftningen eller inte. Vi är eniga om att tvång måste tillgripas i vissa fall. Ingen i ansvarig ställning har, såvitt jag vet, från denna talarstol påstått någonting annat. Men tvånget skall givetvis användas med försiktighet.

Herr talman! När herr Biörck i Värmdö diskuterar narkotikamissbruket gör han det i termer som om det gällde något slags krigföring. En krigföring kan jag gärna ställa upp på, men då skall det gälla den organiserade narkotikabrottsligheten och inte en hetsjakt med tvångsåtgärder på missbrukarna. Till den här tvångsdebatten lär vi få återkomma senare i dag, men jag vill redan nu säga att jag inte är överens med herr Svensson i Kungälv om att lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall är något idealiskt tvångsinstrument. Det är en lagstiftning som verkligen är godtycklig och som faktiskt har mindre stränga kriterier för tvångsomhändertagande än sociallagstiftningen. Därmed inte sagt att inte tvångsomhändertagande enligt sociallagstiftningen skall avskaffas. Sedan vill jag bara säga till herr Biörck i Värmdö att Jan Myrdal numera inte räknas till den yttersta vänstern utan snarare torde höra hemma på herr Biörcks kant.
Herr talman! Vad beträffar det som fröken Hjelmström sade om krigföring så har hon och jag alldeles exakt samma uppfattning. Jag har svårt att förstå hur någon kan tro att jag avser någonting annat än just narkotikabrottsligheten. Jag sade i mitt anförande att det är giftet, inte de förgiftade, som man måste komma åt. Sedan vill jag bara säga till Evert Svensson att samtliga de fall jag redogjorde för gällde personer som hade avlidit. De har inte löpt sin väg, utan det är de andra som har gjort det. Det är klart att det finns sekretessbelagda handlingar, och självfallet har socialstyrelsen, om den är intresserad, rätt att få se de journalanteckningar som finns om dessa patienter. Det skulle kanske rent av vara lärorikt att göra det. Som jag sade i mitt tidigare anförande har inte akutmottagningarna de fysiska tvångsmedlen att behålla personer där. Vi har givetvis övervägt att larma polis i varje särskilt fall. Jag kan inte begära att läkare och sköterskor skall ställa upp i brottningsmatcher. Det är ju det det gäller när dessa narkomaner vaknar upp. De slår sig så att säga fria. Vi har konsulterat framstående psykiatrisk expertis, men inom denna har meningarna varit delade om hur man skall göra. Skulle vi från ännu mer kvalificerat håll få beskedet att vi i sådana här fall skall larma polisen och be den att med stöd av barnavårdslagen eller lagen om sluten psykiatrisk vård omhänderta dessa personer, skall vi naturligtvis överväga det. Men hittills har inte de råd vi fått gått i den riktningen.
Herr talman! Det är inte så svårt att missförstå herr Biörck i Värmdö, när han samtidigt som han utropar ”Håll Sverige Rent” också ropar på tvångsåtgärder riktade mot den enskilde individen. Herr Biörck vill ringa efter polisen. Jag tycker det vore bättre om han försökte påverka kollegerna i Stockholms läns landsting att se till att man får adekvata vårdresurser just för akutvård av missbrukare. Det är något som saknas i dag.
Herr talman! En ny lagstiftning inom socialvårdens ram hjälper inte såvitt jag förstår i de fall som herr Biörck drar upp här. Situationen kommer väl i stort sett att bli densamma. Låt oss inte glömma att det är vårdresurser och socialvårdare som saknas. Vi har under de gångna åren fått fler och fler poliser, och dessa har kanske behövts. Men det är inte övervakare eller vaktbolag som behövs här, utan det är människor som är beredda att satsa och hjälpa dessa djupt olyckliga narkomaner till rätta. Behandlingstvånget får ofta motsatt verkan. Även om det är svårt har man trots allt största chansen att lyckas om man kan få den enskilde individen att frivilligt gå med på behandlingen. Det visar det som försiggår i Hassela och på andra ställen inom vår vårdkedja.
Herr talman! För att undanröja alla missförstånd vill jag säga att jag icke har yrkat på någon ny lagstiftning. Vad gäller den långsiktiga vården av dessa personer har jag i ett tidigare anförande sagt att jag inte har någon speciell erfarenhet därav. Därför har jag inte heller velat gå närmare in på den.
Herr talman! Jag har, herr Svensson i Kungälv, icke ropat efter några tvångsåtgärder. Men under den gångna vintern har jag ställt frågan, om samhället kan se människor gå under på grund av narkotikamissbruk. Då har man diskuterat tvång eller icke tvång. I den här debatten är man mer nyanserad. I verkligheten gäller diskussionen vem som skall administrera tvånget. Jag har med intresse lyssnat på vad herr Svensson i Kungälv har haft att säga här. En sak som jag tycker det finns anledning att mer uppmärksamma när det gäller heroinmissbruket är den brottslighet som följer därav. Det gäller dels den brottslighet som de stora narkotikasyndikaten utövar och de svarta pengar som kommer in den vägen, dels den brottslighet som har sin grund i missbruket. Enligt de uppgifter som vi ständigt får del av behöver en person som använder heroin köpa heroin för 1 000-1 200 kronor per dygn. För att få in de pengarna måste många missbrukare använda metoder som leder till brottslighet. Jag hävdar att vi inte kan ge dispens för brottslighet av detta slag.

Herr talman! Även om det fortfarande finns en hel del att säga i stort om både nykterhetsoch narkotikafrågan, vill jag nu helt kort kommentera endast en av alla de motioner söm behandlas i det här betänkandet, nämligen motionen 1976/77:186 om försöksverksamhet med omhändertagande av berusade personer, då främst gällande ett samarbete med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Det finns knappast skäl att här i detalj redogöra för de problem som lagen om omhändertagande av berusade medfört. Även om vi alla är överens om att lagen i och för sig är en bra lag, är vi nog medvetna om att den f.n. mest är en pappersreform. Av alla de berusade som omhändertas av polisen hamnar fortfarande de flesta i finkan, eftersom några vårdorganisatoriska förändringar knappast kunnat göras trots att sådana är nödvändiga för att svara mot den nya lagens krav. Orsaken härtill är inte slapphet från kommuner och landsting utan det faktum att några ökade resurser inte ställts till deras förfogande. Tyvärr har inte den försöksverksamhet som dåvarande chefen för justitiedepartementet föreslog i propositionen om fylleristraffets avskaffande kommit i gång i nämnvärd omfattning, utan både polisoch sjukvårdspersonal har ställts i mycket svåra situationer. Det handlar ofta om besvärliga gränsfall, inte bara för sjukvårdspersonalen utan även för polisen, vars ansvar för berusade i och med lagen renodlats till vårdaspekten. Det är förståeligt att man på polishåll inte är nöjd med det vårdansvar som man fått i och med den nya lagen. Detta förhållande har påtalats vid många tillfällen sedan lagen började tillämpas vid årsskiftet. Det har också diskuterats och kritiserats i massmedia. Stockholmsförhållandena, som jag särskilt påtalat i min motion, aktualiserades på nytt i förrgår kväll i TV-aktuellt, och därför vill jag inte låta min motion passera utan att påminna om de problem som jag berört i motionen. Jag vill ge bara ett par exempel som något belyser dagens situation. Av de 1375 berusade personer som polisen tog hand om i Stockholm under tiden januari-mars i år fick endast 400 plats på sjukhus. Resten hamnade i cellen. Till Mariapolikliniken t.ex. körde polisen 387 personer under januari månad. På ett enda dygn besöktes kliniken av 28 polisbilar: Det var alltså klokt och förutseende av justitieutskottet att i sitt betänkande 1975/76:37 påtala att en försöksverksamhet inte skulle begränsas enbart till Landskrona utan borde omfatta också andra områden i landet. Utskottet ansåg också att det var en förutsättning att en samverkan skedde med sjukvårdshuvudmännen och den kommunala socialvården. En sådan försöksverksamhet förbereds tydligen nu, och en plan för försöksverksamhet utlovas komma under våren eller försommaren med inriktning på att verksamheten skall kunna påbörjas den 1 januari 1978. Men det är tyvärr ett helt år för sent. Det är dock med tillfredsställelse jag kan läsa i betänkandet att den arbetsgrupp som bildats för detta ändamål tänker intressera kommuner och landsting för en sådan här försöksverksamhet även i något storstadsområde. Om det skall gälla Stockholmsområdet är tydligen oklart, men eftersom en redovisning av uppläggningen kommer att ske här i riksdagen inom en nära framtid, nöjer jag mig för dagen med att endast understryka angelägenheten av att Stockholms speciella problem beaktas i det här sammanhanget. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting diskuterar också f.n. möjligheterna av att starta någon form av socialt-medicinskt omhändertagande av berusade personer och är därför säkerligen intresserade av förhandlingar med socialdepartementet. Jag delar uppfattningen som framförs i betänkandet att man i en försöksverksamhet kanske inte skall ha ambitionen att täcka en hel storstad utan att man kan begränsa sig till t.ex. ett av polisens vaktdistrikt och ett till detta lämpligt beläget sjukhus. Herr talman! Jag är säker på att alla som är berörda av den här nya lagen och dess effekter med intresse avvaktar den redovisning som skall ske inför riksdagen, och jag själv är också beredd att vänta på den redovisningen, eftersom den bör komma ganska snart.

Herr talman! I det betänkande som nu föreligger, om vissa socialvårdsfrågor, behandlas en motion av herr Aspling m.fl. om målet för den framtida utformningen av socialpolitiken. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet instämmer i motionens allmänna innehåll, men vi har nöjt oss med att reservera oss i själva principfrågan om frihet och tvång i socialvården, där vi obetingat ansluter oss till motionens slutsats att man skall ta bort tvångslagstiftningen inom socialvården. Vi anser att en ny, friare och generösare syn måste prägla socialvården i fortsättningen, och vi tar bestämt avstånd från den konservativa syn på socialpolitiken som anser människornas sociala svårigheter vara i huvudsak förorsakade av individuella brister. Som det nu är behandlas människor olika. De bättre situerade som har svårigheter med alkoholen blir frivilligt intagna och söker bot för detta i frivilliga former, medan de ekonomiskt svaga ofta hamnar i en situation där tvångsvård tillgrips med dåligt resultat. Socialutredningen föreslog i sitt principbetänkande att tvångsåtgärderna skulle inskränkas men ville ha kvar möjligheterna till tvångsomhändertagande. Mot detta reagerade socialarbetarnas organisationer starkt. Den socialdemokratiska regeringen uppdrog åt socialutredningen att inom sociallagstiftningen utarbeta ett annat förslag i denna fråga utan tvångsvård av vuxna alkoholmissbrukare. Socialutredningen har sedan arbetat på en sådan lösning med sikte på att inga tvångsbestämmelser skall finnas inom den sociala lagstiftningen. Socialministern i den nya regeringen begärde emellertid ett alternativt förslag av utredningen, innebärande att tvångsåtgärder även i framtiden skall finnas kvar inom socialvården. Det har uttalats att alkoholskadade människor skulle komma att fara illa och vanvårdas, om man tog bort socialvårdens möjligheter till tvångsingripanden. Då bortser man emellertid från att det genom lagstiftningen på socialvårdsområdet finns möjligheter till omhändertagande i andra former av såväl alkoholsom narkotikamissbrukare. Och man bortser också från att en sådan politik, med tvångsregler i sociallagstiftningen, skulle bli ett avgörande hinder för de nya utvecklingsmöjligheterna för socialvården. Grundtanken med en socialvård, präglad av frihet och frivillighet i behandlingen, är att de sociala organen kommer att mötas av ett ökat förtroende, då det sociala tvånget vad gäller vuxna missbrukare slopas. Många positiva erfarenheter från den frivilliga narkomanvården bestyrker detta. Enligt vår mening måste en ny socialvårdslag i det avseendet bygga på frihet och inte på tvång. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid utskottets betänkande.